Herr talman! Det här betänkandet behandlar regeringens förslag om ändringar i datalagen och en motion från vpk. Ändringarna föranleds av att bestämmelser om det statliga personoch adressregistret, SPAR, införs i lagen. I vår motion har vi accepterat lagförslaget, men vi har föreslagit vissa skärpningar i tillämpningen av lagen. Det gäller först frågan om direktreklam. Företag skickar alltså reklam — oftast till synes personligen — till människor, och de gör det genom att köpa adresserna från stora centrala dataregister. Det är en form av reklam som upplevs som otillbörlig av många, och det är ju inte heller för denna typ av reklam som dataregistren har lagts upp. Nu vill man skärpa bestämmelserna i och med att man föreslår att de som är intresserade av denna information skall hänvisas till ett register, SPAR. Man har också lagt in en markering i registret som gör det möjligt att, när man plockar ut uppgifter ur registret som skall användas för direktreklam, sålla bort dem som inte är intresserade av sådan reklam. Dessa skärpningar av bestämmelserna anser vi är bra. Vi tycker dock att man inte går tillräckligt långt. På ett sådant här omfattande personoch adressregister, där i stort sett hela folket finns registrerat, måste det ställas stora krav ur integritetssynpunkt. Vi tycker inte att regeringens förslag lever upp till de kraven. Först gäller det frågan om hur denna markering om direktreklam skall hanteras. Vilka namn och vilka adresser skall lämnas ut till företag och andra som vill sända ut reklam? Enligt regeringen och utskottet skall alla namn lämnas ut, såvitt vederbörande inte själv undanbett sig detta genom att anmäla det till DAFA, som sköter hanteringen av registret. Enligt vårt förslag däremot skall grundvärdet för denna markering vara att namn och adress inte skall lämnas ut. DAFA kan sedan genom en förfrågan till allmänheten efterhöra, om vederbörande önskar att denna spärr skall släppas — om man vill ha direktreklam. Utskottet avstyrker detta förslag och gör det enbart av det skälet att det blir för dyrt — eller, som utskottet framhåller i betänkandet, att ”ett genomförande av förslaget uppenbarligen skulle medföra stora kostnader och betydande administrativa problem för den registeransvariga myndigheten. Enligt utskottets mening står inte dessa olägenheter i rimlig proportion till den vinst som kan göras från integritetssynpunkt”. Integriteten har tydligen ett pris i det här landet. Integritet kan man alltså ha så länge det inte blir för dyrt. Annars får det vara. Då kan jag lugna utskottet med att vårt förslag inte behöver kosta mer än det förfarande som regeringen och utskottet förordar. Vi har i motionen angett att man från registeransvarigt håll kan gå ut och tillfråga personer om de vill ha direktreklam. Men från vår sida är det inte något tvång att man skall ha ett sådant förfarande. Blir det för dyrt, kan man ju tillämpa samma förfarande som i regeringsförslaget: De som vill ha direktreklam i brevlådan kan ju ringa eller skriva till DAFA och tala om det. Och man kan ju i annonser och meddelanden tala om att denna möjlighet finns. Man kan alltså förfara på exakt samma sätt med vårt förslag som med regeringens till exakt samma kostnader. Det är bara det att enligt vårt förslag får man anmäla att man vill ha direktreklam — enligt regeringens förslag att man inte vill ha det. Vilket som är att föredra ur integritetssynpunkt är ju självklart — naturligtvis vpk:s förslag. Vi har tidigare krävt förbud mot direktreklam, men med den här lösningen får vi det önskade skyddet för den enskildes integritet utan att de som vill ha sådan här reklam hindras från att få den. Jag vill nog ha litet bättre argument för avstyrkande av vår motion än kostnadsskäl. Jag kan inte se att det kan finnas några andra skäl, så det skall bli spännande att höra vad utskottets talesman har att säga. Vi vänder oss också i motionen mot propositionens förslag om när man skall tillåta att denna markering används — den markering som alltså gör det möjligt att slippa direktreklam. Den kan ju inte användas för sådan information från exempelvis myndigheter som alla skall ha. Där menar propositionen att om det råder oklarhet skall alla adresser lämnas ut, alltså även de som är flaggade att vederbörande inte önskar direktreklam. Här tycker vi att propositionens synsätt är alltför slappt. Det leder troligen till att man i många fall hellre kommer att fria än att fälla. Vi tycker att man skall vara mer restriktiv. Man skall alltså använda markeringen, om man kan misstänka att det är fråga om direktreklam. Och jag tror inte att det är så svåra gränsdragningsproblem som man anger i propositionen. Slutligen till frågan om söknycklar: I vår motion föreslår vi att utdrag ur registret — SPAR, alltså — skall få göras endast med hjälp av sökbegrepp som anges av datainspektionen. Man skall alltså inte kunna kombinera ihop vilka sökbegrepp som helst, utan kombinationerna skall vara preciserade. Utskottet svarar att enligt 6 § datalagen kan datainspektionen meddela sådana föreskrifter som vi efterlyser. Men vi tycker att man skall göra det när det gäller detta omfattande register. Den här frågan skall det alltså inte vara upp till datainspektionen att avgöra, utan det skalli bestämmelserna till lagen Nr 47 finnas klart utsagt att när det gäller detta register skall datainspektionen Torsdagen den bestämma vilka sökbegrepp som får användas. 11 december 1980 Detta är ett bättre skydd för den personliga integriteten än den bestämmelse som utskottet hänvisar till. Det blir då mycket klart och entydigt: de och de söknycklarna får användas — inga andra. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till vpk-motionen 174.
Herr talman! Som svar på de frågor Marie-Ann Johansson ställde hänvisar jag till DALK:s betänkande Personregister —- Datorer — Integritet, SOU 1978:54,s. 207-211. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan, med hänvisning till de motiveringar som finns i betänkandet.
Herr talman! Det var en underlig motivering utskottets talesman kom med. Han hänvisade till något som inte finns omtalat i betänkandet. Men jag frågade om det som står i betänkandet och som vi skall fatta beslut om här i kväll. Jag frågar varför man inte kan göra som vi vill, nämligen kräva anmälan om man vill ha direktreklam, så att man inte behöver anmäla om man inte vill ha det. Man säger i utskottsbetänkandet att det blir för dyrt att göra så, men jag har talat om att vårt förslag inte kommer att kosta ett öre mer. När jag då undrar om det finns andra skäl ger Bengt Kindbom en hänvisning till något som jag inte exakt uppfattade. Jag tycker att det var ett mycket dåligt svar från utskottets sida.
Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande bygger på propositionen, som i sin tur bygger på en promemoria om en författningsreglering av SPAR som är en följd av det utredningsbetänkande som jag hänvisade till.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1980/81:13 behandlas bl.a. ekonomidepartementets besparingsförslag när det gäller mynttillverkning. Ekonomiministern anför att han avser att pröva möjligheterna att dra ner kostnaderna för tillverkningen av enkronemyntet, med utgångspunkt i betänkandet Metallen i enkronemyntet och remissbehandlingen därav. Den nuvarande tillverkningen av enkronemyntet är patentskyddad och sker i Finspång. Myntverket är därför hänvisat till en leverantör i Sverige. Vid en övergång till homogent material får myntverket möjlighet att köpa materialet i konkurrens mellan olika tillverkare. När utskottet behandlade frågan om ändringen av tillverkningen av enkronemyntet förutsatte utskottet att regeringen skulle komma till riksdagen med en proposition. Det framgår också av utskottsskrivningen att regeringen aviserar ett förslag till riksdagen, baserat på utredningsbetänkandet om metallen i enkronemyntet. Emellertid har regeringen redan beslutat att ändra metallen i enkronemyntet, utan att gå tillbaka till riksdagen. Tydligen har ett missförstånd uppstått vid behandlingen av denna fråga, huruvida ekonomiministern skulle komma tillbaka till riksdagen eller inte. Rent formellt har regeringen möjlighet att själv besluta om ändringen av tillverkningen av enkronemyntet. I utskottsbetänkandet heter det att utskottet förutsätter — och det gäller även om regeringen nu inte lägger fram någon proposition — ”att det aviserade regeringsförslaget innehåller en noggrann beräkning av kostnadsbesparingen liksom en bedömning av de effekter som ändrad tillverkning från näringspolitiska och sysselsättningspolitiska synpunkter”. Tillverkningen bör vara kvar i Sverige. Även om en ny teknisk konstruktion införs bör också det företag som i dag har tillverkningen framgångsrikt kunna konkurrera om den nya tillverkningen. Jag vill med detta tillrättaläggande, herr talman, yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 13.

Herr talman! Jag skall kommentera socialdemokraternas reservation i skatteutskottets betänkande nr 9 när det gäller punkterna e, f och o. Anita Johansson kommer senare att kommentera de övriga punkterna i reservationen. När det gäller höjningen av skogsvårdsavgiften till I 90 kan jag fatta mig mycket kort. Vårt krav i motionen är inte nytt för kammaren. Motionen skall dessutom ses som en följdmotion till vår motion i jordbruksutskottet som ställer en rad krav på skogsvårdspolitikens område. Jag vill ändå säga att vår reservation i dag är än mer aktuell genom att den går ut på en ökad självfinansiering. I sparplanetider bör den få anslutning, tycker man, också hos den borgerliga majoriteten. Vi socialdemokrater har krav att ytterligare öka skogsvårdsinsatserna, inte minst i skogslänen, och då är vi också beredda att anvisa vägar för att finansiera våra krav. Vår reservation innebär en budgetförstärkning med ca 140 milj.kr. När det gäller ändrade regler för fördelning mellan makar i skattehänseende av intäkter resp. kostnader för samma fastighet vill jag säga att det i dag förekommer en rad orättvisor genom att man kan göra en uppdelning av äganderätten resp. betalningsansvaret för fastigheten. Dessa uppdelningar görs i allmänhet på så sätt att avdragen för gäldräntorna görs av den make som har den högsta inkomsten, medan äganderätten till fastigheten tillskrivs maken med den lägsta inkomsten. Vi tycker att sådana uppdelningar bör begränsas och att principen bör vara att de beskattningsbara intäkterna fördelas på samma sätt som de avdragsgilla kostnaderna. De här orättvisorna upplevs som en av avarterna i vårt skattesystem. Vi har därför på denna punkt försökt att mer konkret visa på åtgärder som man genast kan vidta utan att vänta på utredning. Herr talman! Vi har ett krav på att mervärdeskatten slopas för hyresoch bostadsrättslägenheter som börjar byggas under tiden 1 december 1980 — utgången av 1981. Vi beklagar att den borgerliga majoriteten inte kunnat ansluta sig till åtminstone detta krav. Man kan väl ändå inte vara helt främmande för de enormt stora problem som man skapat på bostadsförsörjningens område. Jag vill beteckna dagens situation på bostadspolitikens område som en stor katastrof. Jag tänker då inte enbart på det för låga byggandet utan även på nyproduktionens för höga kostnader, som är följden av bl.a. ett för lågt byggande. Jag beklagar också att den sociala bostadspolitiken, som det i stort rått politisk enighet om mellan socialdemokrater, centerpartister och folkpartis ter allt sedan andra världskriget, f. n. håller på att raseras. Mittenpartierna har alltmer blivit tvingade att fjärma sig från den sociala bostadspolitiken och ansluter sig till moderaternas marknadsekonomiska syn på boendet. Detta har inneburit att spekulationen i människornas rätt att bo håller på att ta över bostadsförsörjningen. Detta har inneburit att bostadslösheten bland de betalningssvaga tilltar. Detta har inneburit att nyproduktionen har marknadsanpassats och i dag i huvudsak riktas mot de betalningsstarkas efterfrågan. Vi är nu nere i ett bostadsbyggande som motsvarar det byggande som vi hade i slutet av 1930-talet. Man räknar med att 1981 års bostadsproduktion inte kommer att överstiga 45 000 lägenheter. Kommer vi dessutom inte till rätta med kostnadsökningarna i nyproduktionen, så får det oanade konsekvenser, som redan gett sig till känna dels i form av bostadsköer, dels också i permitteringar och nedläggning av företag inom den industri som producerar material till vårt bostadsbyggande. Jag ser det i mitt eget län — jag skall ta ett enda exempel. Gullfiber i Timrå, som tillverkar isoleringsmaterial, har på grund av ett för lågt byggande redan tvingats permittera ett hundratal anställda. Dessutom kommer företaget med all säkerhet att varsla ytterligare ett femtiotal. Men inte nog med detta. Företagsledningen kräver extra lång juloch nyårsledighet med 15 dagar för ungefär 300 anställda. Ja, så här kan vi rada upp företag efter företag inom byggnadsbranschen. Man förstår att människorna känner oro och förtvivlan inför denna utveckling. Det är mot denna bakgrund som vi socialdemokrater anvisar en väg att öka bostadsbyggandet och sänka kostnaden för nyproduktionen i flerfamiljshus. Det är säkert inte tillräckligt i detta besvärliga läge men ändå ett steg i rätt riktning. Byggmomsen förorsakar kostnader som uppgår till 10,7 90 av byggkostnaden. I dag beräknas byggkostnaden på s.k. 0-ort till ca 3 800 kr. m?. Detta betyder att hyran kan minskas med 12:50 kr./m? det första året. Det betyder i sin tur att kostnaden för en normal lägenhet om 80 m? sjunker med 85 kr. i månaden. Sänker man dessutom den garanterade räntan med 0,4 procentenheter vid hyresoch bostadsrätt till 3,0 20, så innebär det ytterligare hyresminskning med 100 kr. i månaden för normallägenheten. Det finns således instrument för att omedelbart stimulera till en ökad igångsättning av hyresoch bostadsrättslägenheter. Men då måste också viljan finnas! Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen som är fogad till betänkandet.

Herr talman! I den ekonomiska krisens tecken skall den offentliga sektorn privatiseras och stora men även små kapitalister kompenseras. I den kapitalistiska krisens tecken skall lönearbetarna klämmas åt till förmån för dem som försörjer sig på arbetsfria inkomster. Så kan man i korthet karakterisera borgarregeringens s.k. sparplan. Denna Bohmanska svångrem är dock inte signerad enbart med anledning av kapitalismens djupgående kris, utan hade signerats ändå om än med andra förtecken.

Därför är dessa orsaker en del av grunden till det rekordhöga budgetunderskottet. Det är detta underskott som nu lönearbetarna, pensionärerna och barnfamiljerna skall åläggas att minska — det relativa skattetrycket skärps för dessa grupper och lättnader ges åt de redan privilegierade. De som skall betala är lönearbetarna, som under hela det borgerliga regeringsinnehavet har fått vidkännas kraftiga reallönesänkningar. Det är dessa grupper som redan fått det sämre som också till huvudsak skall stå för reparationskostnaderna. Sådan är den borgerliga regeringens klasspolitik. ”Det skall svida i skinnet” för folkflertalet, när Gösta Bohman genomför Friedmans monetaristiska idéer. Var det kanske därför som Friedman fick Nobelpriset för några år sedan, och blir det Gösta Bohman som får det i en snar framtid, för att han praktiskt försökt genomföra desamma i en högt utvecklad kapitalistisk ekonomi? Den borgerliga regeringen vågar inte tala öppet om att den allt entydigare för en politik av Friedmans modell, men dens.k. besparingspropositionen är det hittills tydligaste uttrycket för detta. I besparingspropositionen talar regeringen också om att den offentliga sektorn är för stor och att den står i motsats till industriell och ekonomisk tillväxt. Men så är ingalunda fallet. Den offentliga sektorns expansion har inte orsakat nedgången på den industriella sektorn. Den industriella utvecklingen har däremot varit beroende av den offentliga sektorns samtidiga ökning. Och framför allt har den offentliga sektorns expansion medverkat till att hålla nere arbetslösheten. Regeringen gör den bedömningen att det i reda pengar är billigare att låta arbetslösa uppbära arbetslöshetsunderstöd än att skaffa dem jobb. Denna cyniska bedömning görs utan att hänsyn tas till människans grundläggande rättighet, nämligen rätten till ett jobb. Regeringens ekonomiska politik går mot konkursens brant. I stället för att skapa arbete skapar regeringspolitiken arbetslöshet. Är det kanske det som regeringen kallar att ”arbeta sig ur krisen”? Regeringens försök att förbättra budgetsituationen går ut över dem som arbetar för sitt uppehälle i stället för att ta ifrån dem som lever på arbetsfria inkomster av olika slag. I stället för att tvinga företagen att investera de många miljarder som de har till sitt förfogande och som de använder till allehanda spekulationer i snabba pengar ger regeringen ytterligare lättnader och subventioner till företagen. I sådana lägen är det faktiskt inte speciellt svårt att förstå att det går som det går. Den borgerliga klasspolitiken står kall och naken. Vänsterpartiet kommunisternas förslag till förändringar tar däremot fasta på de verkliga orsakerna till kapitalismens kris och vilka det är som drabbas. Det är också därför som vpk angriper regeringens otroliga släpphänthet gentemot företagen. Vad är det då som har hänt under en rad borgerliga regeringsår? Om man börjar med att se på en del av de olika skatteförslag som genomförts under de borgerliga regeringsåren, finner man följande. Under de fyra år som regeringen hittills har genomdrivit förändringar av den statliga skatteskalans utseende har en låginkomsttagares skattesänkningar belöpt sig till mindre än 1000 kr. För en normalinkomsttagare har motsvarande minskning varit ca 5 000 kr. Tar man däremot en höginkomsttagare, har denne erhållit en minskad statlig skatt på mellan 15 000 och 35 000 kr. Det är som vi ser ganska stora skillnader. Och det beror dels på indexregleringen, dels på regeringens sätt att minska marginalskatten. Om vi sedan lägger till vad som ofta återfinns hos höginkomsttagarna, nämligen en viss spekulation i aktier, så har höginkomsttagarna erhållit ytterligare skattesänkningar genom redan genomförda lättnader i s.k. aktiesparande m.m. Ytterligare lättnader återfinns i de förslag som framlagts men ännu inte behandlats i riksdagen. Det framgår ganska klart att det som jag hittills redovisat haft samma klassmässiga karaktär som de förslag som återfinns i sparpropositionen. Om vi sedan går vidare och tittar på de momshöjningar som de borgerliga regeringarna genomfört, finner vi att dessa inneburit en höjning med 4 procentenheter eller, om man så vill, en ökning av momsen med 27 96. Mervärdeskatten på mat är den mest orättvisa av alla indirekta och direkta skatter. Dessa höjningar som genomförts har medfört att de med låga eller normala inkomster har drabbats värre än höginkomsttagarna. För normalinkomsttagarfamiljen har borgarregeringarnas momshöjningar medfört att familjens matmoms har ökat med ungefär 40 26 mer än för höginkomsttagaren i förhållande till deras disponibla inkomster. Detta visar ytterligare klasskaraktären i borgarpolitiken. Ett annat exempel är de slopade allmänna arbetsgivaravgifterna på sammanlagt 8 miljarder kronor. Dessa pengar hade lönearbetarna tvingats att avstå från under en rad av år, då det hade tagits hänsyn till dem i avtalsförhandlingarna. Det är alltså egentligen lönearbetarnas pengar som borgarregeringen var snabb att efterskänka till företagen. Diverse punktskattehöjningar har genomförts för att täppa till hål i budgeten orsakade av alltför frikostiga gåvor och bidrag till industrin och Förmögenhetsbeskattningen, liksom bolagsbeskattningen, har kraftigt avtagit under samma tid. Dessa skatters relativa andel av samhällets totala skatteinkomster har minskat under en lång rad av år. Därför vore ordentliga skärpningar nödvändiga. Men det har inte föreslagits av regeringen som en åtgärd för att förstärka statsbudgeten. Anledningen är naturligtvis att det är dessa grupper som regeringen slår vakt om. Ja, listan över genomförda skatteoch andra ekonomiska förslag skulle kunna bli lång och ytterst besvärande för regeringen. Krisens bördor har, med de här relaterade exemplen, lastats på de breda grupperna i samhället, medan det privilegierade fåtalet har gynnats. Så blir också resultatet med sparplanen. När vpk framför förslaget om en särskild skatt på importvaror av lyxkaraktär har detta två dimensioner. Det är dels att något hämma importen - framför allt den onödiga importen — och därigenom positivt påverka handelsbalansen, dels att beskatta lyxkonsumtion. När vpk reser kravet på slopande av indexregleringen av skatteskalorna är det för att man skall återgå till årliga revisioner av skatteskalorna, för att där ge en rättvisare fördelning av skattebördorna än genom den synnerligen orättvisa indexregleringen. Dessutom skulle det kunna inbringa någon miljard till statskassan, och det är sannolikt inte alldeles ointressant. När vpk åter reser kravet på skärpningar av förmögenhetsbeskattningen är det för att, som jag tidigare sade, dess relativa andel har sjunkit betänkligt. När vpk reser kravet på skärpningar av realisationsvinstbeskattningen är det också därför att det f. n. knappast utdebiteras någon reavinstskatt på grund av alltför generösa avdragsregler. Här skulle en skärpning kunna begränsa en del av den spekulation som förekommer och där kapital används för improduktiva investeringar. Dessutom menar vi att hela reavinsten bör beskattas. När vpk reser kraven på reformeringar i avdragssystemet utgår det naturligtvis från vetskapen om att det framför allt är de med höga inkomster som gynnas och som främst nyttjar dessa avdrag. Vi har tidigare föreslagit att den kommitté som nu arbetar med eventuella begränsningar i underskottsavdragen och ränteavdragen bör inrikta sig på att föreslå ett tak för ränteavdragen och dessutom minska området för rätt till ränteavdrag till att i princip gälla endast för det egna boendet. Dessutom anser vi att avdrag inte skall få göras på inkomsten utan medges i form av en skattereduktion, som då skulle bli lika för alla. Vi har nu med anledning av att denna utredning arbetar med dessa frågor föreslagit en provisorisk begränsning, så till vida att medgivna avdrag maximeras till en tredjedel av totalinkomsten. När vpk reser kraven på ökade resurser för kamp mot skattefusk och annan ekonomisk brottslighet är det utifrån vetskapen om att det i samhället förekommer en omfattande sådan verksamhet. Det förslag till lag mot skatteflykt som riksdagsmajoriteten antog för en tid sedan är redan från början inte avsett att i någon större grad angripa skatteflyktsproblematiken. Därför är det nödvändigt med en bättre lagstiftning, men det behövs också resurser för de fiskala myndigheterna och för dem som arbetar med bekämpning av ekonomisk brottslighet. De resurserna är vpk, i motsats till regeringen, berett att ge. I detta sammanhang bör också skärpta påföljder införas för företagare som förskingrar källskatter och arbetsgivaravgifter. Som det nu fungerar är det alltför ofta som sådant inte åtgärdas. Eller också är påföljderna så små att det inte avskräcker i någon högre grad. Slutligen vill jag bara kort beröra frågan om en övergång till produktionsbeskattning och en statskommunal enhetsskatt. Det här är två skatteformer som bör införas i en snar framtid. Produktionsbeskattningen bör införas därför att det är nödvändigt att avlösa en del av den nuvarande inkomstskatten, och den kan utformas på så sätt att den gynnar samhällsnyttig produktion och missgynnar onödig och miljöförstörande produktion. Den statskommunala enhetsskatten skulle medföra att människor i fattiga kommuner inte behöver få högre kommunala skatter och sämre service än de som bor i en rik kommun. Vi anser att de stora orättvisor som nu finns måste bort, och detta kan lämpligen göras med en statskommunal enhetsskatt. Den skulle inte heller i sig behöva medföra att det s.k. kommunala självstyret påverkas negativt. Många beslut fattas i riksdagen som ålägger kommunerna ekonomiska åtaganden, exempelvis för skolan, social service, barntillsyn, vården av gamla m.m. Till en början skulle dessa och liknande åtaganden kunna tas över av en statlig beskattning kombinerad med den kommunala.

De frågor som berör omsättningsskatt på aktier, anslaget till tullverket och byggmomsen kommer att senare behandlas av Hans Petersson. Jag vill med detta yrka bifall till samtliga vpk-motioner som behandlas i detta betänkande.

Herr talman! De socialdemokratiska reservationerna till skatteutskottets betänkande är sprungna ur yrkanden i partimotionen nr 71, som till sin huvuddel remitterades till finansutskottet. Den delen av sakbehandlingen har riksdagen således redan klarat av. Jag kommer nu att kommentera de reservationer som Bo Forslund redogjorde för, och jag väntar sedan tills Anita Johansson har hållit sitt anförande för att senare kommentera de andra socialdemokratiska reservationerna. Det första Bo Forslund tog upp gällde skogsvårdsavgifterna. Han vill permanenta den tillfälliga höjningen av skogsvårdsavgiften med 0,7 96 till 1976 som tas ut vid 1980 års taxering — detta för att finansiera de gallringsbidrag som förvisso är betydelsefulla för skogsvården. Socialdemokraterna och Bo Forslund motiverade också sitt ställningstagande med att statskassan skulle förstärkas med ca 140 milj.kr. Vid nästa års allmänna fastighetstaxering väntas väsentligt höjda taxeringsvärden. Den ursprungliga skogsvårdsavgiften om 0,3 96 tas då ut på ett högre skogsbruksvärde, och mot bakgrunden härav är det knappast lämpligt att permanenta den högre procentsatsen, som socialdemokraterna föreslår, och därför har utskottsmajoriteten avstyrkt det förslaget. När det gäller fördelningen mellan makar av intäkter och kostnader för samma fastighet har utskottet inte heller kunnat tillstyrka det socialdemokratiska förslaget om ändrade regler, innebärande förbud mot att den som har högsta inkomsten skall få göra ränteavdragen medan den som har lägsta inkomsten tar upp intäkten. Skälet till avstyrkandet är att man då skulle gå ifrån den vedertagna principen om individuell beskattning. Sedan förde Bo Forslund ett utförligt resonemang kring byggmomsen. Utskottet har avstyrkt det socialdemokratiska förslaget att slopa momsen för nybyggande av hyresoch bostadsrättslägenheter som påbörjas från den 1 december i år till den 31 december 1981. Utskottet delar här civilutskottets uppfattning att åtgärden inte sänker de faktiska byggkostnaderna. Fastighetsägarna får däremot minskade kapitalkostnader utan att därmed boendekostnadsnivån väntas bli bestående. Samtidigt blir skattebortfallet för staten ganska omfattande — det talas om ca 400 milj.kr. Ett annat skäl är att konkurrensförhållandena snedvrids gentemot annat bostadsbyggande som inte får momsbefrielse. Utskottet avstyrker alltså även detta förslag. Tommy Franzén förde ett ganska omfattande finanspolitiskt resonemang, som jag inte här närmare skall gå in på eftersom den delen redan är avklarad vid debatten den 20 november. Låt mig bara konstatera att jag tror att Gösta Bohman blir ganska smickrad när han får höra att Tommy Franzén ifrågasatte om inte Gösta Bohman borde få Nobelpriset i ekonomi. Jag övergår nu till att behandla vpk:s motionskrav som Tommy Franzén har redogjort för. Jag tar med alla, eftersom det inte är säkert att min repliktid räcker till för att behandla de frågor som Hans Petersson i Hallstahammar kommer att ta upp. Jag vet ju vad det handlar om. Ett tak för ränteavdragen som inte får överstiga en tredjedel av totalinkomsten avstyrks av utskottet med hänvisning till att vi har en arbetande underskottsavdragsutredning och att det inte finns någon anledning att föregripa dess arbete. En skärpning av påföljderna för företagare som förskingrar källskattemedel eller arbetsgivaravgifter anser utskottet inte vara något effektivt sätt att förbättra uppbörden. Däremot överväger regeringen att förlänga preskriptionstiden, vilket kanske kan vara motiverat. Vänsterpartiet kommunisterna vill inte att tullen skall spara 3,5 milj.kr. under nästa budgetår, men enligt utskottets uppfattning är det en högst marginell besparing i relation till det totala anslaget. Vpk:s krav på ett slopande av momsen på bostadsbyggandet har jag redan kommenterat i och med mitt bemötande av Bo Forslunds anförande i den frågan. Kraven på skärpningar av förmögenhetsbeskattningen, villabeskattningen och realisationsvinstbeskattningen behandlas av riksdagen i andra sammanhang, varför det inte finns någon anledning att dra i gång en särskild debatt om detta nu. Även kravet på en särskild skatt på importerade lyxvaror har behandlats tidigare i år. Då avslog riksdagen förslaget av speciellt handelspolitiska skäl. Utskottet har tidigare avstyrkt motionskraven på slopande av indexreglerade skatteskalor, övergång till produktionsbeskattning och statskommunal enhetsskatt, liksom också kravet på ökade anslag i kampen mot skattefusk och annan ekonomisk brottslighet. Inte heller här finns det anledning att dra i gång en ny debatt, särskilt inte i denna sena timme. Slutligen, yrkandet om en omsättningsskatt på aktier av samma storleksordning som momsen. Detta skulle gå stick i stäv mot strävandena att åstadkomma en bättre fungerande aktiemarknad. Därför avvisas detta förslag. Herr talman! Med det sagda ber jag att på alla punkter få yrka bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på den socialdemokratiska reservationen och vpk:s motionsförslag.
Herr talman! När det gäller skogsvårdsavgiften vill jag än en gång säga att det ju skall ses som en finansieringsväg med hänsyn till de större krav som vi har ställt på skogsvården. Knut Wachtmeister säger att vi får vänta oss en höjning av taxeringsvärdena, men han nämnde inte att skogsvårdsavgiften ändå är avdragsgill för den enskilde skogsägaren. Skattefördelningen när det gäller makar är onekligen mycket orättvis. Man kan emellertid mycket enkelt ta bort den orättvisan, om bara viljan finns. Det går att ge underskottsavdragsutredningen ett uppdrag på denna punkt. Tydligen anser Knut Wachtmeister att orättvisorna inte är så påtagliga. Jag noterade också att Knut Wachtmeister var mycket återhållsam med kommentarer till vår reservation om slopandet av byggmoms. Vi anser att det finns starka skäl för vår reservation. Rent budgetmässigt blir effekterna också relativt begränsade. Jag vill fråga: Vad kostar inte arbetslösheten, permitteringarna och utslagningen på bostadsmarknaden? Vilka problem skapar ni inte på grund av att ungdomar ställs utan bostad? Det är med andra ord de svagaste som drabbas. Vår reservation om slopande av mervärdeskatten för visst bostadsbyggande föranleds ju av att insatser måste till för att inte hela bostadsmarknaden helt skall slås i spillror. Ni för en bostadspolitik som jag vill påstå inte är värd namnet. Och ni har drivit en bostadspolitik som avviker från den sociala bostadspolitik som varit ett riktmärke i vårt land. Det innebär och har inneburit att klyftorna har ökat, utslagningen ökar och egoismen frodas. Regeringens passivitet får därmed oanade konsekvenser, som jag redan påtalat i mitt första inlägg. Jag konstaterar att ni inte nu heller är beredda att försöka rätta till detta och framför allt inte är intresserade av att angripa problemet.

Herr talman! Låt mig med en gång konstatera att Knut Wachtmeister inte verkade vara villig till debatt i någon större omfattning vare sig om de förslag jag relaterat eller de förslag Hans Petersson senare kommer att ta upp. Men jag kan trösta Knut Wachtmeister med att han visst kan få en debatt med Hans Petersson. Han behöver inte vara ett dugg orolig för att det bara skall bli normal repliktid. Alldenstund Hans Petersson står sist på talarlistan får Knut Wachtmeister chansen att tala i sex minuter — och den tiden bör väl räcka till om han nu inte vill gå in i närmare debatt. Knut Wachtmeister ansåg att jag förde en finanspolitisk diskussion. Det finns väl all anledning att driva finanspolitik när man diskuterar skattepolitik. För mig framstår i alla fall finanspolitik och skattepolitik som intimt förknippade med varandra. Om de inte gör det för Knut Wachtmeister är det beklagansvärt — alldenstund han skall försvara utskottet och den finansoch skattepolitik som regeringen står för. Sedan sade han också någonting om att finansdebatten hade förts den 20 november. Men det finns alltså anledning att föra den även när man diskuterar skatter — och mig veterligt kommer en ny finansdebatt den 18 december. Jag skulle vilja ställa en konkret fråga till Knut Wachtmeister. Huruvida han är villig att besvara den återstår att se. Regeringen säger i sin proposition — när det talas om att kunna spara 6,1 miljarder kronor — att det sedan tillkommer effekter av minskade kostnader för statsskuldsräntorna. Då vill jag direkt fråga Knut Wachtmeister: Hur mycket kommer det att bli? Har han någon garanti för att dessa kostnadsminskningar kommer till stånd? Efter vad vi har hört i den debatt som hittills har förts, är det mycket tveksamt huruvida det kommer att bli någon minskning av underskottet i statsbudgeten. Det som hittills har läckt ut från budgetdepartementet tyder på motsatsen. Sedan säger Knut Wachtmeister att det ena förslaget efter det andra som vi har fört fram från vpk redan är behandlat. Jag vill då kort svara, att om det är orsaken till att Knut Wachtmeister inte vill ta upp dem till diskussion, då borde regeringen rimligen inte ha gett oss chansen att framställa de här förslagen. Det är ju faktiskt det den har gjort i och med att den lagt fram förslaget om den s.k. sparplanen.
Herr talman! Först några ord till Bo Forslund beträffande skogsvårdsavgiften. Jag är mycket väl medveten om att den avgiften är avdragsgill i deklarationen. Men jag är också medveten om att vi kan vänta oss mycket kraftigt höjda taxeringsvärden på skogen och därmed också höjda skogsbruksvärden. Det gör att dessa 0,3 20 kommer att utgå på ett väsentligt högre belopp än nu. Och när de nya taxeringsvärdena är fastställda kan det vara dags att se om vi till äventyrs behöver göra någon engångshöjning liknande den som gjorts för innevarande år. Bo Forslund talade i sitt inledningsanförande om att slopandet av byggmomsen kunde sänka hyran med 12:50 kr./m? inledningsvis. Det är möjligt att så är fallet, men jag vet också att allteftersom byggnaderna blir äldre och lånen amorteras betyder slopandet av byggmomsen allt mindre för hyran. Vi är medvetna om att det behöver byggas bostäder, men vi tror inte att det är ett särskilt effektivt sätt som det här är fråga om utan att det är lämpligare att satsa pengarna på den producerande sektorn för att åstadkomma nya jobb den vägen. Tommy Franzén klagade över att jag inte ville debattera med honom. Jag bemötte alla de motionskrav som har ställts av vpk. Sedan ställde Tommy Franzén en konkret fråga — om sparpaketet, som belöper sig på 6,1 miljarder, skulle minska statsskuldräntorna. Ja, självfallet. Om vi kan minska våra utgifter med 6,1 miljarder, så kan vi också minska vår utlandsupplåning. I relation därtill kommer våra statsskuldräntor att minska.
Herr talman! Knut Wachtmeister säger beträffande byggmomsen att han inte tror att den får någon större effekt. Jag sade att effekten kanske inte är tillräcklig, men man måste sätta in en rad åtgärder för att förbättra den situation som i dag råder. En stor del av bostadskostnadsökningen under senare delen av 1970-talet beror på att låneunderlaget inte följde kostnadsutvecklingen i tillräcklig omfattning. överkostnader uppstod. Samtidigt steg räntan för lån i olika omgångar mycket kraftigt. Därför har vi fått en för stor skillnad i bostadskostnaderna mellan nyare och äldre bostäder. Den beror således i huvudsak på kapitalkostnaden. Det höga kostnadsläget i de nyproducerade bostäderna omöjliggör därför en del av den efterfrågan som är socialt motiverad. Följden blir helt enkelt en återgång till en dold bostadsbrist, och det är ni tyvärr inte beredda att rätta till, konstaterar jag.
Herr talman! När jag beskyller Knut Wachtmeister för att inte vilja debattera de här frågorna, säger han att han har besvarat dem. Då kan jag upprepa, mycket enkelt och kortfattat, hur Knut Wachtmeister bemötte alla de förslag till skatteförändringar som vi har lagt fram med anledning av besparingspropositionen. Han sade att de här förslagen är behandlade i andra sammanhang och att han därför inte fann anledning att gå närmare in på dem. Det var kortfattat vad Knut Wachtmeister ville debattera. Tydligt är att han över huvud taget inte har lust eller vilja att debattera skatteförslagen från vpk, och det må ju vara upp till Knut Wachtmeister. Men låt mig då bara ställa en konkret fråga! Tycker Knut Wachtmeister att det är en riktig skattepolitik som har inneburit att lågoch normalinkomsttagarna fått en skattesänkning med några tusenlappar, medan höginkomsttagarna fått skattesänkningar med upp till 35 000 kronor? Det andades inte ens en suck om att det var rätt eller riktigt när Knut Wachtmeister i sitt inlägg berörde mitt inledningsanförande. Vi från vänsterpartiet kommunisterna anser att den skattepolitik som har bedrivits under de fyra borgaråren har varit av omfördelande karaktär på så sätt att ett krispaket i form av skatter har lagts på lönarbetarna. Det är också därför som vi med anledning av dens.k. sparpropositionen har tagit fram ett alternativ — hur man bör rätta till skattepolitiken i detta land.
Herr talman! Först mycket kort till Bo Forslund om bostadsbyggandet. Det finns en hel del tomma lägenheter runt om i landet, och enligt dagens tidningar är antalet i stigande. Av den anledningen bör man också vara något försiktig, även om jag är väl medveten om att bostadsbyggandet som sådant behöver öka. Sedan till Tommy Franzén, som klagar på att jag inte vill ta upp en ny debatt. Han motiverade sina krav med att regeringen ju har lagt fram en proposition och att man därför har möjlighet att motionera. Ja, självfallet. Regeringen har framlagt propositionen 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten m.m. I anslutning till denna proposition har vpk väckt sin stora partimotion nr 96 och en annan motion, nr 101. Alla de krav som finns i dessa motioner och som faller under skatteutskottet har jag bemött i mitt inledningsanförande. De förslag som behandlats av finansutskottet har jag ingen anledning att ta upp en ay debatt om med Tommy Franzén. Vad beträffar det som Tommy Franzén sade om slopad indexreglering av skatteskalorna vill jag bara tillägga att man bör skilja på skattesänkningar och uteblivna skattehöjningar. Det är nämligen detta det är fråga om när det gäller indexregleringen av skatteskalorna.

Herr talman! Löntagarnas reallöner måste hållas oförändrade 1981. Skatteomläggningen skall utformas så att den möjliggör detta. Vi socialdemokrater tycker att skatteomläggningen skall ha en fördelningspolitiskt rättvis profil. Vi har i flera motioner krävt att indexregleringen skall slopas, och det är alltså ingenting nytt för kammarens ledamöter. För oss socialdemokrater är det en grundläggande värdering att slå vakt om en jämn fördelning av inkomster och förmögenheter. Sparstimulanser skall bygga på fördelningspolitiska skäl. Sparstimulanser bör inte gynna höginkomsttagare eller innehavare av stora förmögenheter framför andra grupper i vårt samhälle. Alla former av produktivt sparande bör uppmuntras, men vi socialdemokrater tycker att det skall göras på ett likvärdigt sätt. Den borgerliga regeringens sparstimulanser gynnar främst höginkomsttagare och aktieägare. Därför avvisar vi regeringens förslag på detta område. Sparstimulanser tycker vi skall vara generellt utformade. De skall främst gynna den stora gruppen småsparare. Tycker inte herr Wachtmeister det? Om stimulanser av det enskilda sparandet — vid sidan av det nödvändiga kollektiva sparandet — skall ge nämnvärd effekt måste de inriktas på den stora gruppen av småsparare i samhället. Det nuvarande sparavdraget som är maximerat till 800 kr. per person och 1 600 för makar bör göras om till en sparskattereduktion. Härigenom blir skattestimulansen lika mycket värd för alla inkomsttagare, men det ställer utskottsmajoriteten inte upp på. Vi föreslår därför att skattereduktionen sätts till 50 20 av kapitalinkomsten och att den kapitalinkomst som blir föremål för skattereduktion sätts till högst 2000 kr. per person och 4000 kr. för makar. Den maximala skattesänkningen blir därmed 1000 kr. per person och 2000 kr. för makar. Herr talman! I vår motion 85, yrkande 3, begär vi ett förslag från regeringen om höjning av kvarskatteavgiften. Regeringen har i proposition 1980/81:16 föreslagit att den särskilda avgiften vid uppbörd av kvarstående arbetsgivaravgifter höjs. Till detta förslag ansluter vi socialdemokrater oss. Men i och med detta anser vi att även kvarskatteavgiften skall höjas. Denna tas f. n. ut enligt samma regler som gäller för uppbörden av kvarstående arbetsgivaravgifter. Vi föreslår därför att denna regel skärps på samma sätt. I vårt yrkande 4 behandlas restavgiften. Vid försenad uppbörd av preliminär skatt tas ens.k. restavgift ut med 4 2 för de första sex månaderna och därefter med ytterligare 4 20 för varje påbörjad sexmånadersperiod, dock högst 6 96. Vi socialdemokrater föreslår i vår reservation att restavgiften höjs till 6 9c per sexmånadersperiod, dock högst till 18 90. I yrkande 5 behandlas fyllnadsinbetalningar som görs senast den 30 april året efter inkomståret. Sådana medför, herr talman, ingen förseningsavgift. Härigenom kan enskilda personer och företag tillgodogöra sig avsevärda räntefria krediter, och den möjligheten utnyttjas också. Vi tycker att det finns all anledning att skärpa bestämmelserna på denna punkt. Detta kan ske genom att en viss förseningsavgift tas ut eller genom att fyllnadsinbetalningarna tidigareläggs. Dessa tre förslag, beträffande kvarskatteavgiften, restavgiften och fyllnadsinbetalningar, gör, herr talman, att statskassan årligen kan tillföras 350 milj.kr., men detta ställer inte den borgerliga majoriteten i utskottet upp bakom, trots det stora budgetunderskottet. Jag citerar från skatteutskottets betänkande nr 9: ”Beträffande de föreslagna avgiftshöjningarna vill utskottet inte bestrida att det nuvarande ränteläget kan tala för en viss skärpning av ifrågavarande avgifter.” Till slut, herr talman, skall jag beröra förslaget i vårt yrkande 6 om underskottsavdrag, som hänför sig till handelsoch kommanditbolag. Under 1970-talet uppmärksammades att delägarskap i partrederier och kommanditbolag för sjöfart eller luftfart i betydande utsträckning utnyttjades för att komma undan skatt. Avskrivningsreglerna användes för att skapa underskott som kunde kvittas mot överskott i andra förvärvskällor. Herr talman! Med de avskrivningsmöjligheter som finns kan ägare av andelar i handelsoch kommanditbolag få stora underskottsavdrag för anskaffningskostnader som de får dra av mot övriga kostnader. Andelarna kan efter fem år säljas utan skattepåföljd. Det här vill vi socialdemokrater ändra på. Starka skäl talar för att samhället genom lagstiftning ingriper även mot denna verksamhet. ”Om vi hade pengar”, har jag hört borgerliga ledamöter säga hela dagen här i kammaren. Ni har nu möjlighet att rösta för vår reservation. Ett bifall till den ger, herr talman, ytterligare 350 miljoner till statskassan. Med detta yrkar jag bifall till vår reservation.

Herr talman! Knut Wachtmeister sade att han skulle replikera mig redan i sitt huvudanförande, eftersom han ändå visste vad debatten skulle komma att handla om. Jag kanske därför skall avisera att jag kommer att framföra några argument för vår politik, som jag tycker är ganska starka. Jag hoppas att han kommer att bemöta dem och inte smiter undan så lätt som han antydde. Tommy Franzén har i sitt anförande berört vårt partis inställning till de föreslagna besparingsåtgärderna i allmänhet. Att dessa främst drabbar dem som har det sämst vet vi vid det här laget — sådan är borgarpolitiken, och det är inte mycket att förvånas över. Vad som borde irritera de partier som — innan de helt slukades upp av högeroffensiven — kallade sig mittenpartier är, att regeringen också låter bli att ta in pengar, där sådana finns att hämta utan att det drabbar de mest utsatta. Att hämta in nya pengar har ju samma effekt som att göra besparingar i statsfinanserna. Jag tänker på den i motion 96 aktualiserade frågan om införande av moms på aktier. Momsen borde drabba aktier i lika hög grad som den drabbar andra, för den vanlige konsumenten mera nödvändiga, nyttigheter. Man kan sammanfatta ställningstagandena i den här frågan på det sättet att de partier i utskottet, vilka står bakom utskottsskrivningen i avstyrkandet, inte vill ha moms på aktier, medan vi inte vill ha moms på mat. Nu kommer Knut Wachtmeister att säga att frågan om moms på mat inte hör till det som behandlas i betänkandet — och det gör den inte heller. Men jag nämner den bara för att belysa hur vi står i klasskampen. Knut Wachtmeister och hans gäng vill hålla aktierna fria från moms, medan vi vill befria maten från moms. Det säger något om hur den förda politiken drabbar och hur den avser att drabba. Yrkandet kan — säger utskottet — i nuvarande samhällsekonomiska system anses falla på sin egen orimlighet, därför att vpk också krävt åtgärder som skärper realisationsvinstbeskattningen. Herr Wachtmeister satte inget kött på benen i fråga om utskottets uttalande, men jag vore tacksam om han ville utveckla dessa tankar litet grand, så att vi kunde diskutera den frågan. Från vpk:s sida anser vi det däremot högst rimligt att handeln med aktier beläggs med moms på samma sätt som andra varor i vårt samhälle. Enligt våra beräkningar skulle detta ge statskassan 1,4 miljarder per år, och det är inte så dåligt i de här tiderna. Jag kan inte se annat än att det skulle vara en ny och fräsch inkomstkälla för den hårt drabbade samhällsekonomin. Det är väl någonting att slå klorna i nu, när det är ont om pengar. Det är ett alldeles nytt och tidigare obeskattat område. Dessutom drabbar ju den skatten dem som lever på arbetsfria inkomster — trots att herr Wachtmeisters parti säger att vi skall arbeta oss ur krisen främjar man där arbetsfria inkomster. Det är en mycket ologisk politik. Jag skall gå över till frågan om besparingar inom tullverket. Den avfärdades också väldigt snabbt. Jag måste påpeka att jag inte upphör att överraskas av den helt omvända politik som förs av regeringen, som inte tar in pengar där de finns att hämta men som sparar där man inte bör spara. Det är alltid den uppochnervända världen. Tullen är, som den ser ut i dag, inte precis överbemannad. Men tullverket är ett område där man tvärtom kan satsa mera pengar med en ganska snabb vinst för samhället. Jag tror mig kunna påstå att man kan satsa på alla nivåer inom tullverket med god vinst för samhällsekonomin som följd. Det kan ju inte vara någon nyhet för regeringen att det för med sig stora problem att kontrollera införseln av olika varor som vi inte vill ha hit. Jag tänker främst på olaga införsel av alkohol och införsel av knark. Just nu väntas också den europeiska marknaden öka i intresse för knarkhandeln, eftersom den nu räknar med rekordskördar i den s.k. Gyllene triangeln. Knarksyndikaten har också övervägt att etablera Stockholm eller Madrid som ett slags distributionscentrum för Europa. I det läget finns det ingen anledning att skära ner anslaget till tullen. Om man i detta läge skär ner på de personalintensiva verksamheterna, så minskar ju den direkta kontrollverksamheten — det mödosamma och svåra arbete som tullen har med att upptäcka knarksmuggling. Det är ett väldigt besvärligt område, eftersom de smugglade mängderna är små och lätta att gömma. I dagarna har det också blivit bekant att vi har en stor olaglig tekoimport, som hotar vår egen tekoindustri. Nu vet jag inte i vilken mån tullen direkt skulle kunna påverka det här, men uppenbart är att om det finns en olaglig införsel, så skulle naturligtvis nedskärningen inom tullväsendet ytterligare underlätta sådan olaglig införsel — så mycket står klart. Och vi har ju redan svårt att uppfylla målet om en 30-procentig självförsörjningsgrad av inhemska textilier. Utskottet anser att det inte är någon fara på taket, utan att det kommer att ordna sig genom naturlig avgång av personal från tullverket. Men det är ju att stoppa huvudet i sanden, eftersom ”naturlig avgång” betyder att det inte heller blir någon naturlig tillgång, alltså ingen nyrekrytering. Man kan då inte fylla vakanserna. Och när man pratar om naturlig avgång ute i landet, herr Wachtmeister, säger folk att den enda naturliga avgången är ju regeringens. Det är ett litet skämt man har, men det är nog så allvarligt — den avgången vore nog det bästa som kunde ske, när man ser hur regeringen hanterar politiken. Det kan väl inte förnekas att insatser inom tullverket skulle kunna avläsas i direkt samhällsekonomiska vinster. För varje knarkmissbrukare som kan dras undan från eländet finns det miljontals kronor att hämta. För varje flaska sprit som beslagtas blir det minst en hundralapp till statskassan. Jag kan inte se annat än att varje tullare lätt drar in sin egen lön och sina egna omkostnader. Det är således ganska bra investeringar för statskassan. Jag förstår inte varför ni tafsar på tullverket. Regeringen föreslår nedskärningar samtidigt som knarkhandlarna har aviserat att de skall köra hårt på Sverige. Så över till byggmomsen. Den skulle man överföra till den producerande sektorn, sade herr Wachtmeister. Hur då? Hur skulle man överföra de pengarna till den producerande sektorn? Finns det några förslag från regeringen om att överföra motsvarande summa till den producerande sektorn? Och hur skulle detta förbättra bostadsbyggandet? Det bästa vore väl i alla fall att besluta om en riktig bostadspolitik med ett massivt bostadsbyggnadsprogram. 60 000 lägenheter utlovades 1980. 40 000 blir det — kanske. Det räcker inte långt. Vårt förslag om slopande av byggmoms skulle ju bli en stimulans för byggandet och renoverandet av bostäder. Vi skulle kunna börja knapra av litet på behovet av bostäder som nu ökar i väldigt snabb takt. Vi skulle också öka avsättningsmarknaden för byggmaterialindustrin. Dit hör både träförädlingsindustri och stålindustri, två branscher som ropar efter projekt, som ropar efter stimulans för sina marknader. Här kan man ganska lätt göra någonting, herr Wachtmeister. Vidare får vårt förslag en viktig hyrespolitisk effekt, eftersom hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen blir bestämmande för övrig hyressättning. Mervärdeskattelättnaderna för det allmännyttiga byggandet skulle kosta statskassan ungefär 20 000-25 000 kr. per lägenhet, totalt ca 250 milj.kr. Det är något billigare än det av socialdemokraterna framförda förslaget, som går i samma riktning. Båda förslagen får ju ändå effekt för hela byggbranschen. Utskottets påstående, att ett bifall till vårt förslag skulle fordra en omprövning av hela hyreslagstiftningen, kan inte vara riktigt. Det skulle, såvitt jag kan se, bara betyda att de privata värdarnas vinster skulle urholkas litet grand, om en billigare produktion för den allmännyttiga delen av bostadsmarknaden skulle bli bestämmande för hyrorna. Jag kan inte se att det skulle få någon annan följd. Detta vore en riktig fördelningspolitisk åtgärd. Men det är klart att det skulle gå emot den politik som regeringen för och som utskottet här står för. Jag tycker att det är en mycket dålig politik. Det finns saker man kan göra, men man låter bli. Knut Wachtmeister gled i sitt anförande undan varje liten konfrontation i den här frågan. Herr talman! Det har redan yrkats bifall till alla vpk-motionerna, så jag behöver inte göra det.

Herr talman! Som jag sade i mitt huvudanförande var de socialdemokratiska reservationerna i skatteutskottets betänkande framsprungna ur partimotionen nr 71. Innan jag går in på de konkreta förslag som Anita Johansson här förde fram vill jag bara uttrycka min förvåning över att man i den 64 sidor långa motionen bara i förbigående nämner löntagarfonder och då blott som ett instrument för att demokratisera det ekonomiska livet. Det hade annars varit ett utomordentligt tillfälle att i en partimotion som handlar om den ekonomiska politiken slå på stora trumman för löntagarfonder, som i andra sammanhang har sagts skola vara nationens räddning. Nu talar man i stället om en strukturoch utvecklingsfond. Det jag sade här tidigare har anknytning till Anita Johanssons reservationsyrkande, och därför tillät jag mig att ta upp det. Anita Johansson vill slopa skattesparandet med den motiveringen att det skulle gynna främst höginkomsttagare. Under de två år vi har haft skattesparandet har denna sparform varit framgångsrik. På inte mindre än 543 000 konton uppgår detta sparande f. n. till 3,5 miljarder kronor. Sparformen är som bekant öppen för alla som har inkomst av arbete och sätter av minst 75 kr. i månaden. Det värdesäkra lönesparandet finns också i en annan variant, dets.k. aktiefondsparandet, som hittills medfört 70 000 konton med ett sammanlagt sparande Hur detta sparande, som socialdemokraterna säger, kan gynna företrädesvis höginkomsttagare är för mig och säkert för många andra en gåta. Detta frivilliga individuella sparande skiljer sig fördelaktigt från det obligatoriska kollektiva sparande som socialdemokraterna tänkt sig i löntagarfonden. I stället vill socialdemokraterna, som Anita Johansson sade, utvidga skattereduktionen, det s.k. sparavdraget, från f. n. maximalt 800 kr. per person till 1 000 kr. Förslaget är i och för sig tacknämligt, dock inte som ersättning för det värdesäkra lönsparandet. Eftersom en delegation följer upp de olika nya formerna av lönsparande finns det enligt utskottets uppfattning ingen anledning att dessförinnan ändra beloppsgränserna för skattereduktionen. Regeringen har föreslagit en höjning av avgiften på kvarstående arbetsgivaravgifter. Socialdemokraterna vill nu också höja kvarskatteavgiften och restavgiften. Med nuvarande höga ränteläge kan en justering vara motiverad för att effektivisera indrivningen — det erkänner jag gärna. Därför förutsätter utskottet att regeringen prövar frågan. Vi skall dock ha klart för oss att det i allmänhet är olika kategorier skattebetalare som har att erlägga kvarstående arbetsgivaravgift resp. kvarskatteavgift och restavgift. Om man alltså kan ha förståelse för det socialdemokratiska förslaget i denna fråga kan man definitivt inte säga detsamma om yrkandet beträffande tidpunkten för fyllnadsinbetalning för att undvika restskatt och den därmed förknippade icke avdragsgilla restskatteavgiften. Jag får återkomma till den frågan senare eftersom min repliktid tydligen är slut nu.

Herr talman! Jag tror, herr Wachtmeister, att vi kommer att få tillfälle att diskutera löntagarfonder i den här kammaren när det blir dags för det. Med hänsyn till de stora sparandebrister som finns i den svenska ekonomin, som ytterst bevisas av det stora underskottet i bytesbalansen, är det angeläget att samhället uppmuntrar olika former av sparande. Vi kan konstatera att hushållssparandet drabbas negativt av den höga inflationstakten. Utifrån samma synsätt bör konsumtion med lånade pengar göras mindre förmånlig. Det skattebortfall, herr Wachtmeister, som uppkommer genom att sparstödet utvidgas kompenseras med den inkomstförstärkning som följer av att vi avvisar de av regeringen och utskottsmajoriteten förordade sparsubventionerna. Om förseningsavgift tas ut eller om fyllnadsinbetalningar tidigareläggs får staten ränteinkomster. Eftersom vår ekonomi är så dålig — det ekonomiska läget är bekymmersamt, har talare efter talare sagt här i dag — vill jag än en gång påminna kammaren om att våra tre förslag om kvarskatteavgift, restavgift och fyllnadsinbetalningar ger statskassan 350 milj.kr.

Herr talman! Jag är ledsen att jag inte hann avsluta frågan om fyllnadsinbetalning av skatt i mitt förra anförande. Socialdemokraterna vill tidigarelägga sista dagen, som nu är den 30 april, för fyllnadsinbetalning av skatt. För bara några veckor sedan behandlade skatteutskottet en moderatmotion syftande till att i stället senarelägga sista inbetalningsdag så att den kom i bättre samklang med senaste tidpunkt för deklarationsavlämnandet, som förlängs till senast den 15 juni. Skatteutskottet var då rörande enigt om de problem som togs upp i motionen och den orättvisa som uppstod för de företag åt vilka bokföringsbyråerna inte hunnit färdigställa boksluten före sista dagen för fyllnadsinbetalning av skatt. Så här säger utskottet i sitt enhälliga betänkande: Enligt utskottets mening bör regeringen och riksskatteverket skyndsamt undersöka om det går att finna acceptabla utvägar för att helt eller delvis lösa de problem som onekligen föreligger. Det förefaller som om socialdemokraternas högra hand inte vet vad den vänstra gör. Jag skulle hemskt gärna vilja veta och få förklarat varför man i sin partimotion talar för en tidigareläggning av inbetalningen och i betänkandet för en tid sedan har förståelse för en senareläggning. Det sista som Anita Johansson krävde var åtgärder mot vissa underskottsavdrag. Riksdagen har tidigare stoppat de fördelaktiga möjligheterna till avskrivning för delägare i bl.a. partrederier, och motionärerna vill nu ha liknande förbud när det gäller investeringar i entreprenadmaskiner, järn vägsvagnar och containrar som görs av handelsoch kommanditbolag. Utskottet avstyrker detta yrkande, eftersom frågan faller inom uppdraget för den nu arbetande underskottsavdragsutredningen. Jag har någon minut på mig att bemöta Hans Petersson i Hallstahammar också. Hans Petersson sade: Vi kommunister vill ha bort momsen på maten, och Knut Wachtmeister — ja, Hans Petersson sade t.o.m. Knut Wachtmeister och hans gäng — vill inte ha någon moms på aktier. Skall man sänka debatten till den nivån kan jag erinra om vad kommunisterna krävde för en del år sedan på sina valaffischer: Lönerna upp, priserna ner. Det är ungefär lika demagogiskt. Och kommunisterna har ingen anledning att vilja ha en väl fungerande aktiemarknad, som är nödvändig för vårt näringsliv, i all synnerhet som vi är oerhört beroende av vår export. Jag nöjer mig med att säga detta, för det är för oss självklart, och det begriper nog också Hans Petersson. Slutligen några ord om varför vi berört tullverket i detta sammanhang. Det beror endast på att frågan hör hemma under skatteutskottet. När alla andra organ i landet behöver spara, så skall naturligtvis tullverket också göra det.
Herr talman! När Knut Wachtmeister talar om demagogi — lönerna upp och priserna ner, som vi krävde — får vi väl säga att det under den här borgerliga regeringen har varit precis tvärtom: lönerna ner och priserna upp. Det är ju det folk märker, och det är därför vi ställer krav på en ny politik. Jag kan inte förstå att man är så nervös över att vi vill jämställa aktiehandeln med annan handel och lägga samma moms på den; när det nu faktiskt går att få in bortåt 1,5 miljarder per år på det sättet. Då skall man pruta 3,5 milj.kr. på tullverket, samtidigt som knarkhandeln ökar trycket på Stockholm. Jag menar att det finns ingen som helst logik i Knut Wachtmeisters politik. Det är därför han inte vill gå in i en rejäl debatt om det här. På vilket sätt skulle moms på aktier försämra den svenska aktiemarknaden ur Knut Wachtmeisters synvinkel? Och jag upprepar den fråga som jag ställde förra gången: Vilka insatser är det som man har tänkt sig på den producerande sektorn? Vi föreslår att man skall ta bort momseffekterna på byggandet — hur hade man tänkt använda dessa pengar för att öka byggandet? Jag fick inget svar på detta.
Herr talman! Varför vill herr Wachtmeister och utskottsmajoriteten inte medge att sparandet är extremt lågt här i landet? Det finns 543 000 konton inom skattefondssparandet. Herr Bohman hade, om jag minns rätt, satt upp 1 miljon konton som ett mål. Skattefondssparandet är ett totalt misslyckande. Det tycker jag att herr Wachtmeister kan fråga riksgäldskontoret om.

Herr talman! Jag vill bara förklara varför vi socialdemokrater i skatteutskottet inte har reserverat oss till förmån för tre yrkanden i kommunisternas motion — yrkanden som vi f. ö. sympatiserar med. Det första yrkandet gäller att riksdagen hos regeringen skall hemställa om förslag till avskaffande av indexregleringen. På den punkten kommer vi i nästa vecka att ha ett förslag i ett betänkande, där vi inte hemställer att riksdagen skall skriva till regeringen utan omedelbart föreslå avskaffande av regleringen, och då tycker vi att vi inte kan rösta för det nu aktuella yrkandet. Sedan är det fråga om att hos regeringen begära förslag om ett ökat anslag för kamp mot skattefusk och annan ekonomisk brottslighet. Det är exakt lika med ett förslag som vi har, fastän vi har konkretiserat det på ett helt annat sätt. När det gäller att uttala sig för en övergång till produktionsbeskattning och progressiv statskommunal enhetsskatt tycker vi att vi inte kan rösta för förslaget, därför att man på detta sätt fört in också den statskommunala enhetsskatten i vårt gamla förslag om produktionsskatt. Det var bara en förklaring.
Herr talman! Först några ord till Hans Petersson i Hallstahammar. Beträffande moms på aktier återkommer jag och säger att ni kommunister har ingen anledning att önska att aktiemarknaden skall fungera. Men jag tror att kammarens övriga ledamöter har det, och därför bör man självfallet inte belägga aktiehanteringen med en hög moms. När det gäller bostadsbyggandet, så skulle det kosta 400 milj.kr. om man slopade momsen på byggandet under den tid som det gäller — från den 1 december i år till den sista december nästa år. De pengarna tror jag kommer att kunna användas på ett effektivare sätt för att öka sysselsättningen. Så till Anita Johansson. 543 000 konton plus 70 000 konton i den andra sparformen, i aktiefonderna, blir över 600 000 konton. Jag tycker inte det är något dåligt resultat efter två år. Det är mycket möjligt att man kan nå upp till målsättningen, som Anita Johansson angav skulle vara 1 miljon. Jag konstaterar att jag inte fick något svar på varför socialdemokraterna vid ett tillfälle vill tidigarelägga sista dagen för fyllnadsinbetalning av skatt och vid ett annat tillfälle accepterar en senareläggning.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att jag när det gäller aktiemarknaden inte bemöttes med något sakligt argument, bara ett allmänt påstående om att kommunisterna inte skulle vilja ha en fungerande aktiemarknad. Jag hade faktiskt väntat mig att få en debatt med herr Wachtmeister på den punkten. Han sade också att man nog på bästa sätt skulle använda de 400 miljoner som socialdemokraternas förslag kostar — vårt kostar 250 miljoner — till att stimulera byggandet och sysselsättningen. De borgerliga regeringarna har ju hittills använt 26 miljarder utan att det har skapats några jobb! Jag misstänker att de här 250 eller 400 miljonerna — vilket förslag som nu accepteras — skulle användas på samma sätt. Det är ganska innehållslöst.

Herr talman! Det vi nu skall behandla är regeringens s.k. sparpaket beträffande i första hand bostadssektorn. Man har bjudit till att visa upp sparviljan: här räknas upp förslag till riksdagen, beslut som regeringen har fattat och förslag som man tänker lägga fram. Men, herr talman, det är en sak som i hög grad förvånar mig. Man har glömt att redovisa en besparing som verkligen måste tillskrivas regeringen. Det är inte någon liten besparing heller, den ligger i miljardklassen. Jag tänker då naturligtvis på att regeringen genom sin passivitet lyckats få ner bostadsbyggandet till en nivå långt under de ambitioner som riksdagen godkänt och beräknat ramar för. Förmodligen har bostadsdepartementet därmed gått upp i topp på ekonomidepartementets sparliga och erövrat den unika ”Bohman Cup”. Och ändå vill man inte visa upp dessa strålande resultat. Vad kan det bero på? Det kan väl aldrig vara så, att det utanför ekonomidepartementet i regeringen finns personer som skäms över den här insatsen — personer som kanske i stället vill göra något åt den? Det hade i så fall varit mycket glädjande. Men så är det naturligtvis inte. Det som i övrigt står i propositionen visar på en annan sak: man har siktet inställt på att bli cupvinnare nästa år också. För att vara riktigt säker tar man fram nya förslag, så att inte kommuner och byggherrar mot all förmodan skall få för sig att det måste byggas mera. Man kompletterar dessa med att avvisa de förslag som läggs fram i socialdemokratiska motioner för att stimulera en ökad igångsättning. Får de borgerliga partierna igenom sin vilja, så kan vi redan nu anse bostadsdepartementet som klar favorit till ledarplatsen också i nästa års sparliga. En första hjälp på den här vägen mot toppen har bostadsdepartementet fått genom gårdagens riksdagsbeslut att vägra en momssänkning för bostadsbyggandet. Det är ju följdriktigt — ett bifall till vårt förslag skulle ha gett byggandet en klar och effektiv stimulans till helt godtagbara nettokostnader. Hur skall riksdagen sedan fortsätta? Finns det misstankar att kommunerna är så sega att de fortfarande vill bygga mer? Det tycks regeringen tro. Den lägger fram förslaget att slopa markförvärvslånen, så att man kan lägga grus i maskineriet redan på ett tidigt stadium i byggprocessen. Vi har självfallet reserverat oss mot detta och vill att man inom statsbudgetens ram i vart fall skall sätta av de blygsamma 100 milj.kr. som kan fungera som en säkerhetsventil. Men nej, man säger nej till lånen och har inget annat skäl än att de här pengarna måste sparas. Detta argument tar man fram, trots att man mycket väl inser att det här i sig inte är någon reell besparing — det är en sorts kreditprioritering med huvudsyftet att olja maskineriet i byggprocessen. Jag vill inte påstå att detta hindrar allt bostadsbyggande, men det är en effektiv spärr för de kommuner som sammantaget drabbas hårdast av sparåtgärderna. Vi har i reservationer påpekat att det bakom alltsammans självfallet också ligger ett principiellt politiskt motiv. Det är moderaternas vilja att privatisera byggprocessen och försvåra samhällsinflytandet som också här fått övertaget. Jag skulle vilja påstå att det här är en punkt där det ges ett utmärkt tillfälle för någon från mittenpartierna att göra en markering mot högervridningen och rösta på reservationen utan att rasera sparpaketet som sådant. Nästa punkt bland förslagen visar också upp ett ställningstagande från majoriteten som är helt följdriktigt om man inte vill få fram nya bygginitiativ. Man säger nej även till de begränsade uthyrningsgarantier som vi föreslår. Alla håller säkert med mig när jag påstår att mycket av det obestritt önskvärda byggandet hålls tillbaka av osäkerhet om finansieringsvillkoren i framtiden och ett växande tvivel på regeringens vilja att föra en solidarisk bostadspolitik. En uthyrningsgaranti av den typ vi föreslår riktar sig mot just de fall där initiativ är aktuella. En sådan garanti skulle därför få snabb verkan. Sedan är det en annan sak om vi skall generellt förlänga hyresförlustlånen. Den frågan kommer vi att få ta ställning till när vi behandlar nästa budget. Sedan har vi på nytt tagit upp frågan om byggkostnaderna och kontrollen av dem. Detta är visserligen inte en fråga som har att göra med de tillfälliga stimulanserna — men den är så grundläggande att den måste tas in också i det här sammanhanget. Vad säger nu majoriteten om detta? Jo, man håller med om att det är en central fråga, men man hänvisar till att man tillkallat en särskild utredare. Det är inget fel i detta, men man har missat poängen i vårt förslag: vi vill ju påkalla ytterligare åtgärder till hjälp också för utredaren och för alla krafter som vill få ett grepp om prisbildningen också inom anbudssektorn. Vi tror att här döljer sig ett avsevärt större problem än vad majoriteten vill medge — det är fråga om viljan att röra i ett s.k. enskilt näringsliv och de marknadsmässiga krafterna. Vi kommer säkert att få anledning att återkomma till frågorna om konkurrens och prisbildning. Utgångspunkten bör dock riksdagen markera genom att bifalla vår reservation. Också frågan om totalfinansiering hör hemma i ett något längre perspektiv. Vi har med vår motiveringsreservation velat klargöra vår grundläggande ståndpunkt: det behövs en förutsättningslös utredning och inte en som är styrd, av den typ vi har fått. Vi håller fast vid linjen att kapitalmarknadsutredningen inte fullföljt det här arbetet — en linje som också utskottets ordförande stödde en gång i tiden intill dess han blev tagen i örat av högre makter. Detta om de konkreta förslagen. Låt mig dock tillägga några ord om den redovisning vi fått av regeringens tidigare beslut och av dess avsikter. Här är utskottet enhälligt: vi har inte haft vare sig formell eller reell anledning att ta ställning till sakfrågorna. Utskottet nöjer sig med att redovisa vad som anförs i propositionen och noterar vad vi därefter fått veta under hand i de här frågorna. Det är i det här sammanhanget närmast bostadsbidragen som är värda en ytterligare kommentar — detta inte som en sakfråga, eftersom den kommer upp först i vår, utan närmast ur en speciell synvinkel. Jag tänker då på sambandet med det beslut som riksdagen fattat om statsbidraget till kommunala bostadstillägg. Här har vi fått den märkliga situationen att riksdagen beslutat att ändra statsbidragsreglerna i det angivna syftet att föra över besparingar för stat och kommun på 440 milj.kr. till staten ensam. Nu visar civilutskottet i sitt betänkande att de här besparingarna bara är 300 milj.kr. och att också den siffran kan ändras. Men det struntar riksdagsmajoriteten i och följer sina partivänner i socialförsäkringsutskottet. Sven Aspling har tagit upp detta i gårdagens debatt. Jag vill för min del endast säga att vi i civilutskottet i vår självfallet kommer att pröva de aviserade förslagen om statsbidraget på vår sektor som om riksdagens nyss fattade beslut inte fanns — detta inte av vanvördnad, utan i förvissning om att det självfallet måste ändras. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna som fogats till civilutskottets betänkanden nr 5 och 6.

Herr talman! De båda betänkanden som nu behandlas och som i huvudsak hänför sig till regeringens sparproposition vad avser bostadsdepartementets verksamhetsområde är minst sagt litet ovanliga. De både behandlar och inte behandlar de förslag till åtgärder som regeringen lagt fram och de motioner som har väckts. På grund av regeringspropositionens blandning av förslag, anmälningar till regeringsprotokollet och aviseringar om förslag i budgetpropositionen har motionsförslagen behandlats väldigt olika i betänkandena. Ändå är regeringsförslagen ganska konkreta både i fråga om de förändringar som föreslås och i fråga om vilka belopp man skulle kunna spara — att sedan kostnadsberäkningarna inte stämmer särskilt väl är en annan historia. I slutändan, dvs. om och när alla besparingsförslag konkretiserats, kommer besparingarna tydligen att bli ungefär hälften av vad som har aviserats. Besparingsförslagen berör räntebidrag och skattesubventioner, bostadsbidrag, lån till kommunala markförvärv, energibesparande åtgärder och bidrag till översiktlig planering. Genom ändringar av reglerna för räntebidrag avser man att minska bidraget till beståndet av äldre lägenheter. Vi vänder oss emot det här diffusa förslaget till ändring av reglerna som inte innehåller närmare preciseringar, och vi förslår att sådana förändringar skall göras som minskar räntebidragen till den privata bostadssektorn, framför allt till privata hyresfastigheter och egenägda enoch tvåfamiljshus. Vi har som bekant också föreslagit en förbättrad lagstiftning och effektiva åtgärder mot svart fastighetsoch lägenhetshandel genom att till samhället ta in skattefria vinster från försäljningar av hyresfastigheter, villor, fritidshus, andelslägenheter och bostadsrätter. Jag vill i det här sammanhanget också erinra om att vi har föreslagit minskade skattesubventioner och tak för villaägarnas ränteavdrag. Beträffande bostadsbidragen föreslår regeringen att besparingar skall göras genom en försämring av möjligheterna för ensamstående, studerande ungdomar och pensionärer att få bidrag och genom att statsbidragen till statskommunala bostadsbidrag sänks från 43 96 till 38 70. Från vänsterpartiet kommunisternas sida kan vi inte acceptera detta, utan vi förslår oförändrade bidrag i avvaktan på förslag från bostadsbidragskommittén.

Man får alltså under arbetets gång nya förutsättningar. Förslag om att studiemedel nu skall räknas som lön i underlaget för bostadsbidrag vänder vi oss bestämt emot. Vi kan också i Svenska Dagbladet i dag se att utbildningsministern uttryckt tveksamhet. Han säger att han känner stor tveksamhet inför principen att betrakta studielån som inkomst. Nu får vi återkomma till de här förslagen, men vi har redan i anslutning till propositionen och dess redovisning yrkat avslag på de här ändringsförslagen. Det vore rimligt att inga förändringar i de nuvarande bostadsbidragen och reglerna genomfördes, innan bostadsbidragskommittén får komma med de förslag till ändringar som den har i uppdrag att utreda. Regeringen föreslår att lånen till kommunala markförvärv helt avvecklas. Det är ett förslag som vpk inte kan godta, då detta skulle ytterligare försvåra för kommunerna att tillhandahålla mark för bl.a. ett ökat bostadsbyggande. Besparingsförslaget om avveckling av bidraget till översiktlig planering kan, enligt vår åsikt, med hänsyn till de kvarstående och de kommande behoven i kommunerna inte accepteras. Kommunernas medverkan inom den fysiska riksplaneringen är alltjämt så viktig att den inte får försvåras genom att man tar bort de bidragsmöjligheter som finns. I anslutning till förändringarna beträffande bostadspolitiken har i vår motion föreslagits alternativ till propositionen, alternativ till de besparingar som nu föreslås på det bostadspolitiska området. Vpk förespråkar och företräder en helt annan bostadspolitik än regeringen, med helt andra utgångspunkter och ett helt annat innehåll. Den borgerliga regeringens bostadspolitiska misslyckande, dess oförmåga att påverka inflationsoch kostnadsutvecklingen har lett till en kris på bostadsmarknaden. Bostadsproduktionen har minskat så kraftigt att man kan tala om bostadsbyggandets sammanbrott. Den starka minskningen har framför allt drabbat allmännyttans byggande av hyreshus. Byggnadskostnaderna har tredubblats, och hyrorna har mer än fördubblats under 1970-talet. De fria marknadskrafterna har fått ett allt större grepp över bostadsmarknaden, och det bostadspolitiska läget och de stora hyreshöjningarna kan innebära slutet för den socialt styrda bostadspolitiken, om inte snara motåtgärder sätts in. För att undvika en bostadspolitisk katastrof och fritt fram för privata vinstoch spekulationsintressen måste en vändning åstadkommas och en annan bostadspolitik genomföras. Statsmakterna måste leva upp till sitt övergripande ansvar för bostadsförsörjningen. I det ansvaret ligger skapandet av sådana villkor att nyproduktion, sanering och ombyggnad av bostäder kan ske i tillräcklig omfattning och i god miljö. Den enda garantin för en god bostadsförsörjning med låga hyror, bra miljö och ett verkligt bostadsinflytande är ökade samhällsinsatser och samhällsägda bostäder. Bostadsbristen måste byggas bort. Nyproduktionen måste stimuleras genom en sänkning av den garanterade räntan och andra samhällsåtgärder med inriktning på hyreshus i allmännyttig regi. Andra viktiga åtgärder som snabbt måste genomföras är prisstopp och prissänkningar på byggnadsmaterial, slopad moms på byggandet och fortsatta underhållslån till allmännyttiga bostadsföretag. En omfördelning av bostadssubventionerna från ägarsektorn till hyressektorn måste också ske, bl.a. genom ett tak för ränteavdragen och en effektiv realisationsvinstbeskattning. Herr talman! Det är bara en bostadspolitik med sociala utgångspunkter och ett socialt innehåll som kan lösa bostadskrisen och som kan stoppa hyreshöjningarna. Varje hyreshöjning är en löneminskning, och därför är det nödvändigt att ta itu med de här problemen. Det är också därför som allt fler, löntagare och andra, kommer till insikt om det här och allt fler nu protesterar emot orättvisorna på bostadsmarknaden och mot den pågående hyresutplundringen. Man kräver en annan, rättvis och solidarisk bostadspolitik. I diskussionerna om ökat bostadsbyggande och åtgärder för att stimulera en annan inriktning av bostadsproduktionen hänvisas från regeringshåll ofta till att det närmast ankommer på kommunerna att svara för bostadsförsörjningen.

Jag tror det är viktigt att betona just vad jag förut var inne på — samhällets ansvar för att bostadspolitiken inte ytterligare försämras. Vi bör i stället gå tillbaka till att föra en bostadspolitik som kan förenas med bostaden som en social rättighet. Bostadsbyggandets betydelse för samhället som sådant och då det gäller sysselsättningen kan inte nog betonas och understrykas. I Dagens Nyheter i dag finns en artikel där det framhålls att man från Byggnadsentreprenörföreningen pekar på att det minskade byggandet nu hotar 18 000 jobb. Man pekar på att om ingenting nu görs för att få en vändning till stånd och en ökning av byggnadsverksamheten kommer 8 000 — 10 000 byggnadsarbetare att stå arbetslösa nästa vinter. Och man pekar i det sammanhanget på att bostadsbyggandet nu har hamnat på den lägsta nivån sedan början av 1950-talet och att nedgången kan förväntas fortsätta under nästa år om inga särskilda åtgärder vidtas. Men man har också i detta sammanhang betonat vikten av stimulansåtgärder då det gäller ett ökat byggande, pekat på att byggande är importsnålt, att det inte försämrar handelsbalansen nämnvärt osv. Man har också framhållit att ett stöd åt byggandet hjälper den övriga industrin — därför att ungefär 15 20 av produktionen i den fasta industrin består av leveranser till byggsektorn. Det gäller sådant som exempelvis armeringsjärn, fönster, dörrar, avloppsledningar osv. Jag sade att bostadsbristen måste byggas bort. Men då måste kommunerna ges ett tillräckligt stöd för att de skall kunna bygga och tillhandahålla bostäder som är överkomliga för hyresgäster. För att det skall bli möjligt är det nödvändigt att snarast sänka räntan och förlänga amorteringstiderna på bostadslån till allmännyttiga bostadsföretag. Kravet på en statlig bostadsbank och statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar måste då realiseras. Finansieringen kan ske genom enhetslån med lång amorteringstid och låg och fast ränta, förslagsvis på 1,5 96. Men avgörande är inte de tekniska lösningarna, utan det är att vi får ett system som innebär billigare pengar till de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen. Ansvariga kommunalmän i kommuner med bostadsbrist vågar snart inte ta på sitt ansvar att bygga bostäder som blir så dyra att det varken är politiskt eller socialt försvarbart eller möjligt att begära de hyror man skulle behöva för att få det att gå ihop. Ju förr regeringen och de borgerliga partierna inser detta faktum, desto bättre är det. Nu har jag, herr talman, inte särskilt stora förhoppningar då det gäller den borgerliga regeringens bostadspolitik. Jag är på det klara med att det inom regeringen finns olika uppfattningar. Det har klart kommit till uttryck i olika sammanhang. Senast i torsdags i förra veckan hade jag en frågedebatt med bostadsministern, där jag efterlyste besked från bostadsministern om hon delade de bedömningar beträffande bostadsbristen, bostadsbyggandet och boendekostnaderna som det i en debatt strax före hade getts uttryck för från moderata samlingspartiet. Jag förstår att Birgit Friggebo kände sig besvärad och pressad — hon valde att inte svara på frågan om hon delade bedömningarna, utan hon redovisade i stället det vi allmänt vet om vad regeringen har sagt beträffande den bostadspolitik som man vill bedriva. Bostadsministern menade därtill att jag därmed skulle ha fått ett underlag för att göra en bedömning av överensstämmelsen mellan regeringens faktiska politik och det som hade sagts av företrädare för moderata samlingspartiet. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Birgit Friggebo i själva verket ville säga att ”jag är inte överens beträffande bostadspolitiken såsom den getts uttryck från moderata samlingspartiet”. Men därtill är hon nödd och tvungen. Det är att beklaga att vi nu har fått en situation och ett förhållande som är så radikalt förändrat då det gäller bostadspolitiken och bostaden som en social rättighet. Det är nämligen helt klart att regeringen har slagit in på den väg som moderata samlingspartiet har förespråkat. Det betyder en reträtt i förhållande till vad både folkpartiet och centern tidigare har gett uttryck för och tagit ställning för i bostadspolitiken. Jag måste nog säga till centerns och folkpartiets företrädare att om ni vill hjälpa till att bevara det som finns kvar av innehållet i social bostadspolitik i vårt land, så säg då nej till Bohman & Co! Visa självständighet! Se till att ni återgår till och slår vakt om en bostadspolitik som det tidigare rådde bred enighet om i vårt land — med undantag för högerkrafterna och moderata samlingspartiet! Herr talman! Jag har inte i detalj kommenterat alla de förslag som vi har ställt i våra motioner eller det som sägs i utskottsbetänkandet. Jag nöjer migi detta sammanhang med att yrka bifall till vpk-motionen nr 109.

Herr talman! Det riksdagen nu har att ta ställning till i civilutskottets betänkanden nr 5 och 6 är utskottsförslag inom två ärendegrupper. Den ena ärendegruppen är regeringens besparingsförslag när det gäller markförvärvslån och anslaget till kommunal planering samt en motion om hur regeringen bör lägga upp sitt förslag om att beakta studiemedel vid bostadsbidrag. Den andra ärendegruppen är ett antal soch vpk-motioner om bostadsbyggandet — motioner som mer eller mindre formellt knutits till besparingsförslagen. Sedan har utskottet också i sitt betänkande gjort en del noteringar om förslag som regeringen nu endast aviserat. Där lägger utskottet inte fram något förslag, och det utskottet säger kommer därmed inte upp till kammarens prövning i det här sammanhanget. Låt mig börja med regeringens konkreta förslag. Vi kan då först konstatera att vi i utskottet är ense om planeringsanslaget och att detta därför inte leder till några svårigheter vid kammarbehandlingen. Däremot är vi inte ense om regeringens förslag att slopa markförvärvslånen. Socialdemokraterna reserverar sig och vill behålla de här lånen. Och visst kan det finnas kommuner som tycker att lånen är bra, vilket i och för sig inte är förvånande, men utskottsmajoriteten säger att när vi nu måste spara, så är det här anslaget ett av dem som ligger närmast till. Det är ju inte fråga om att blockera bostadsbyggandet eller att vidta några andra drastiska åtgärder. Kommunernas möjligheter att hålla bostadsbyggandet uppe varken står eller faller med de här lånen. På detta sätt sparar vi 100 milj.kr. I motionen 95 från fp, c och m tas upp frågan om regeringens förslag om att ta med studiemedel vid inkomstberäkning för bostadsbidrag. Motionärerna föreslår att genomförandet skall ske etappvis. Vi avstyrker detta förslag enhälligt —inte därför att det är ett dåligt förslag i och för sig, utan därför att vi fått veta att regeringen redan övervägt detta, och då behövs ju ingen åtgärd från riksdagens sida. Till den här frågan har socialdemokraterna i utskottet knutit ett särskilt yttrande. Yttrandet innehåller i sak ingenting annat än en läsanvisning— en hänvisning till att ämnet berörts i en annan motion men utan något förslag. Det finns därför inte mycket att säga om detta. Jag får så gå över till den andra gruppen förslag — motionsyrkanden om bostadsbyggandet. Den socialdemokratiska motionen fullföljs i tre reservationer. Dessa tre reservationer är alltså socialdemokraternas bidrag i det här sammanhanget för att öka bostadsbyggandet. å Huvudpunkten i socialdemokraternas förslag att på kort sikt öka bostadsbyggandet är att riksdagen skall besluta om vad man kallar en uthyrningsgaranti. Utskottets majoritet är här självfallet kallsinnig. Det är det gamla lagerstödet som dyker upp igen i lätt förklädnad. Det socialdemokraterna vill är egentligen att man skall bygga hus som man inte är säker på att få uthyrda och få i gång byggandet genom ett löfte att staten skall betala hyran för de tomma lägenheterna. Är inte detta att ge sig på symtomen i stället för på orsakerna? Vi är ändå den här gången ense om att de hittillsvarande hyresförlustlånen inte skall förlängas — också socialdemokraterna står bakom avstyrkandet av vpk-motionen om detta. Socialdemokraternas andra huvudpunkt är reservationen om kostnadskontroll. Jag kan inte frigöra mig från tanken att det här rör sig om ett nästan mekaniskt upprepande av tidigare yrkanden — reservanterna låtsas ju inte ens om att regeringen tillkallat en utredningsman som faktiskt har ganska vida direktiv. I de bakomliggande resonemangen har vi självfallet inga delade meningar — alla står vi väl bakom önskan om en produktion i prispressande och effektiv konkurrens. Reservanternas förslag ger emellertid inte något reellt bidrag till en sådan utveckling. I den tredje s-reservationen tas frågan om en utredning om en totalfinansiering av byggandet åter upp. Så sent som i fjol avvisade emellertid temet fungerar bra. I oktober i år tillkallade regeringen också en Fredagen den utredningsman med uppgift att se över bostadsfinansieringssystemet. Det 12 december 1980 finns därför inga som helst skäl att bifalla den socialdemokratiska reservationen. Ja, det här är alltså socialdemokraternas alternativ. Det innehåller inte precis några revolutionerande lösningar. Det ser närmast ut som en västgötaklimax efter deras ganska pompösa uttalanden i huvudmotionen. Vpk:s förslag om ett hyresstopp skall jag också ta upp i det här sammanhanget — jag vet nu inte för vilken gång i ordningen som detta krav förs fram. Metoden att införa en hyresreglering bakvägen har tydligen blivit ett huvudnummer för vpk. Det finns ingen anledning att på nytt ta upp debatten om detta i kammaren. Jag vill också beröra vad utskottet har sagt om sin del av besparingspropositionen i övrigt, dvs. delar där vi enhälligt inte föreslår något riksdagsbeslut. Det är där fråga om beslut som redan har fattats och förslag som regeringen har lagt fram separat eller skall lägga fram senare. Utskottet har enhälligt ansett sig inte nu kunna ta ställning utan har nöjt sig med att redovisa förslagen med de ytterligare uppgifter som finns tillgängliga. Frågorna om räntebidrag har redan preciserats i proposition 63, och utskottet har tagit ställning i betänkande 7, som vi skall behandla i nästa vecka i anslutning till villabeskattningen. Det finns därför ingen anledning att ta upp detta nu. När det gäller bostadsbidragen har utskottet endast noterat en del preciseringar som vi fått från bostadsdepartementet. De innebär att besparingarna anges till 30 milj.kr. för ändrade inkomstgränser, 70 milj.kr. för ändrade regler om inkomstprövning och till 130 milj.kr. på grund av regeringens fattade beslut att inte räkna in avskrivningar i boendekostnaden. Besparingen blir därmed 230 milj.kr. — ett belopp som tillförs staten och kommunerna. Därutöver har utskottet noterat att bostadsstyrelsen fattat ett beslut om beräkning av boendekostnad som ger ökade kostnader på 110 milj.kr. Detta ändrar i och för sig inte det faktum att det i propositionen redovisas besparingar på 230 milj.kr. Sedan är det en annan fråga att riksdagen i vår kommer att få ta ställning till ändrade statsbidragsregler för bostadsbidrag. Dessa regler skall göras så att också den del av besparingen som skulle ha fallit på kommunerna tillförs staten. Man sänker alltså statsbidragsprocenten i motsvarande mån. Det är helt naturligt att detta beslut kan preciseras först när vi har facit beträffande de samlade nettobesparingarna för stat och kommun, dvs. när vi behandlat budgetpropositionen i denna del. Då får vi också se om det finns anledning för riksdagen att på nytt ta ställning till statsbidragsprocenten för kommunalt bostadstillägg till folkpension — ett ämne som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande 1980/81:14. Socialdemokraternas andra särskilda yttrande innehåller egentligen ingenting nytt eller kontroversiellt. Det har väl endast haft till syfte att i riksdagstrycket få in de beräkningar som nu kan göras inför ett kommande 1 beslut i vår om statsbidragsprocenten. När det gäller besparingar inom energisparstödet har vi hittills endast tillgång till den preliminära bedömning som bostadsministern kunnat göra. Också här får vi återkomma. Slutligen: I fråga om länsstyrelseanslaget och exekutionsavgifterna gäller samma principiella förhållanden. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i civilutskottets betänkanden nr 5 och 6.
Herr talman! Det är ganska följdriktigt med tanke på bostadspolitiken att det nu är moderaterna som tar över utskottets motivering i kammaren. När Bertil Danielsson tar upp markförvärvslånen säger han, att eftersom vi skall spara pengar så ligger de här 100 miljonerna närmast till. Bertil Danielsson är nog ganska ensam om att uttrycka det på det sättet. Anslagsäskandena från bostadsstyrelsen, som kan ganska mycket om de här frågorna, lyder på 265 milj.kr., och markförvärvslånen är till för att i detta läge stimulera kommunerna att förvärva mark och sätta i gång byggprocessen. Detta att det skulle ligga närmast till är alltså minst sagt oroväckande, om det är en uppfattning som delas av övriga inom utskottsmajoriteten. Bertil Danielsson säger att det här med hyresförlustlånen, som socialdemokraterna har föreslagit, är något slags uppkok på det gamla lagerstödet. Det står ju faktiskt i vår motion och vår reservation att vi vill garantera hyresförlustlån därför att vi vet att det är nödvändigt att stimulera kommunerna att sätta i gång bostadsbyggandet. Det verkar på Bertil Danielsson som om han är helt omedveten om att Sverige är inne i en bostadskris av mycket stor omfattning. Vi har fått en ram för bostadsbyggandet på 60 000 lägenheter — vi kommer i år att bygga ungefär 48000 nya lägenheter. Precis som regeringen är bostadsbyggandet på väg in i en kris som synes olöslig, och därför är åtgärderna att behålla dessa 100 milj.kr. i markförvärvslån och att skapa garanterade hyresförlustlån nödvändiga för att man skall få i gång ett bättre och ett ökat bostadsbyggande. Jag beklagar verkligen att Bertil Danielsson inte har uppfattat hur illa det är ställt på bostadsmarknaden.

Herr talman! Beträffande markförvärvslånen och det Bertil Danielsson sade kan jag helt instämma i vad Oskar Lindkvist nyss anförde. Låt mig bara tillägga att det här ju är ett typexempel på hur man från den borgerliga regeringens sida går till väga då det gäller att försämra på olika områden i samhällslivet. Man använder sig av den här steg-för-stegoch bit-förbit-taktiken, och sakta men säkert urholkar man på det sättet hela det sociala innehållet när det gäller bostadspolitiken. Bertil Danielsson sade att det inte var fråga om att blockera bostadsbyg gandet.

Men hur skall man kunna göra det, om m.m. män samtidigt gradvis plockar bort de reella förutsättningarna för kommunerna att förvärva och upplåta mark exempelvis för bostadsbyggande? Bertil Danielsson säger att hyresstoppskravet från vpk och vårt förslag på det området bara innebär att man inför hyresreglering bakvägen och att det därför inte finns någon anledning att ta upp en debatt. Nej, jag förstår att man inte vill ta upp en debatt om det här, för vad det handlar om är att vi genom ett riktat statligt stöd till de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen skall åstadkomma ett stopp för hyreshöjningarna på hela hyresmarknaden. Det kan man alltså åstadkomma genom ett sådant riktat stöd. Och det stödet är motiverat av många omständigheter. Framför allt för det motiverat därför att de allmänna bostadsföretagen är kommunernas instrument för en god bostadspolitik — för att de skall kunna klara bostadsförsörjningen åt sina invånare. De allmännyttiga bostadsföretagen har vidare betydligt större allmänna och sociala merkostnader, som också motiverar ett särskilt sådant stöd.

Herr talman! Socialdemokraternas och vpk:s förslag när det gäller att stimulera bostadsbyggandet skiljer sig i viss mån från varandra. Socialdemokraternas förslag mynnar alltså ut i ett antal reservationer, som egentligen skall ge ett koncentrat av vad man vill åstadkomma på detta område. Som resultat av deras högt ställda krav i fråga om att öka bostadsbyggandet är det skäligen magert. Jag tycker inte att detta kan ha någon påtaglig verkan när det gäller att få bostadsbyggandet att sätta fart. Det är mera verbalt storvulet än realistiskt. Det föreligger från socialdemokraternas sida ett antal reservationer som är relativt blygsamma, vill jag påstå. Man försöker blåsa upp markförvärvslånen såsom en utomordentligt viktig och helt avgörande faktor för vårt bostadsbyggande. Så är det ju inte alls. De innebär en liten del i det hela, som kan betyda något men som i inget hänseende är avgörande. De andra punkterna är ju också mycket blygsamma. Det gäller en kostnadskontroll. Vi har redan en sådan — en man är tillsatt för att kontrollera kostnadsutvecklingen. Det gäller också totalfinansiering. Vi har ett system som fungerar när det gäller att finansiera bostadsbyggandet. Om man försöker ge sken av att detta skall vara det stora greppet från socialdemokraternas sida för att öka bostadsbyggandet, så har man tagit miste. Det blev inte så mycket av deras högt ställda krav. Tore Claeson nämner att markförvärvslånen också för honom är en av kärnfrågorna. Jag vill i det sammanhanget bara hänvisa till vad jag sade 13 alldeles nyss. Men jag kan inte låta bli att något beröra Tore Claesons tidigare inlägg. billigare pengar” till förfogande för Han krävde att kommunerna skulle få att kunna öka bostadsbyggandet. Precis som om man skulle trolla bort kostnaderna på det sättet! De kostnader man har för bostadsbyggandet finns där oavsett vem som betalar. Det är ju trots allt rätt mycket lånade pengar vi här har att röra oss med, och man måste vara mycket försiktig när det gäller att ge nya utfästelser, att ge sig på operationer som bara chimärt kan öka bostadsbyggandet. I realiteten kommer man ingenvart genom en sådan politik.
Herr talman! Jag blev nästan häpen över den första delen av Bertil Danielssons replik. Han säger att socialdemokraternas högt ställda krav på ett ökat bostadsbyggande ter sig tämligen magert, eftersom vi vill behålla markförvärvslånen. Men det kan ju inte vara ett särskilt magert förslag, eftersom inte ens Bertil Danielsson kan acceptera det förslaget. Jag tror att det finns skäl att säga i den här debatten att bostadsbyggandet inte är en fråga om markförvärvslån eller hyresförlustlån var för sig, utan det är fråga om delar av en sammantagen socialdemokratisk bostadspolitik. Bertil Danielsson får gå till kanslihuset och diskutera med sin regering hur man har kunnat stycka upp de här debatterna i så många olika delar att vi ständigt måste vara vaksamma för att kunna följa vilka frågor som är föremål för debatt i kammaren. Vi vill ha kvar markförvärvslånet, för det är en viktig del när det gäller att stimulera kommunernas intresse för en ökad bostadspolitik. Det framgår klart och tydligt av Bertil Danielssons senaste inlägg att han inte har ett dugg intresse av att öka bostadsbyggandet. Han angriper oss socialdemokrater för att vi vill ha en bättre kostnadskontroll genom en allsidigt sammansatt utredning och hänvisar samtidigt till den utredare som redan är tillsatt. Vi har protesterat och reserverat oss, för vi vill ha en allsidig utredning. Den nuvarande utredarens uppdrag avser en styrd utredning, som inte kommer att tränga in i de konkurrensförhållanden och prisbildningsfrågor som rör hela entreprenörverksamheten. Sammanfattningsvis vill jag säga att Bertil Danielssons intresse för att öka bostadsbyggandet är helt obefintligt. Han har ingen som helst förståelse för att människor i det här landet behöver bostäder. Det är bara att beklaga att det ser ut som om han också representerar de övriga ledamöterna i civilutskottets majoritet.
Herr talman! Först till frågan om hyresförlustlånen. Bertil Danielsson sade att det inte fanns något annat förslag på den punkten än de som redovisas i utskottsbetänkandet. Det är riktigt — vpk är som bekant inte representerat i utskottet. Om vi varit det hade vi avgivit en reservation till förmån för vår motion om att hyresförlustlån också fortsättningsvis skall utgå till de bostadsföretag som har outhyrda lägenheter. Det sägs också i utskottets Nr 48 skrivning att en förlängning av hyresförlustlånen inte har föreslagits från något annat håll än från vpk och att utskottet inte har funnit anledning förorda att riksdagen skulle gå ifrån sitt tidigare beslut. Det sägs vidare att några nya skäl till att förlänga möjligheterna till hyresförlustlån inte har anförts. Jag tycker att de vunna erfarenheterna och vetskapen om den positiva m.m. betydelse som hyresförlustlånen har haft borde vara tillräckliga skäl för att de skall få finnas också i fortsättningen. Man menar tydligen att kommuner och allmännyttiga bostadsföretag, som — på grund av en felaktig regionalpolitik, nedläggningar av industrier och företag — hamnar i den situationen att de har ett antal outhyrda lägenheter, själva skall få stå för förlusterna. Eller också menar man att de hyresgäster som råkar bo i fastigheter, ägda av sådana allmännyttiga bostadsföretag, skall få stå för de förluster som uppkommer på grund av outhyrda lägenheter. Vi betraktar det som djupt orättvist och anser det närmast självklart att det är statsmakterna som skall gå in med bidrag i det sammanhanget. När vi talar om att kommunerna måste få billigare pengar menar vi, Bertil Danielsson, att kommunerna inte klarar av att öka bostadsproduktionen i den omfattning som skulle behövas för att skaffa fram bostäder åt de människor som bor dåligt eller saknar egen bostad. Kommunerna klarar inte av att göra det till en kostnad som är rimlig och gör det möjligt för dessa människor att efterfråga bostäder och betala för dem. Därför måste man, anser vi, ha ett riktat stöd direkt till de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen för att därmed underlätta möjligheterna att öka bostadsproduktionen och övervinna de här svårigheterna. Krångligare än så är det inte.
Herr talman! Jag vill peka på två sidor i civilutskottets betänkande, s. 10 och 11, där vissa uppgifter om markförvärslånen redovisas. Det framgår där ganska klart att man från kommunernas sida inte har efterfrågat dessa lån i så stor utsträckning som den här debatten möjligen kan ge oss anledning att tro. Jagtror att de synpunkter som Oskar Lindkvist och Tore Claeson här framför är ganska överdrivna. Oskar Lindkvist säger att vi inte har något intresse av att öka bostadsbyggandet eller av att se till att folk har bostäder. Självfallet har vi det. Bostadsbyggandet har inte nått upp till vad riksdagen angett som målsättning. Självfallet måste vi då — det har vi gjort och kommer att göra — vidta åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet. Men det förslag som socialdemokraterna för fram löser inte problemen — de anger ingen framkomlig väg. De är i-stort sett ett slag i luften. Från socialdemokraternas sida har man länge krävt kostnadskontroll på byggsidan. Nu har det presenterats en undersökning från statens prisoch kartellnämnd, och en särskild utredningsman har tillsatts för att verkligen gå igenom det här ordentligt och se om det finns anledning att vidta åtgärder. 15 Det är betecknande att Oskar Lindkvist ändå är missnöjd. Osökt kommer man i detta sammanhang att tänka på en TV-pjäs som sändes härförleden. Den handlade om en man som i alla sina dagar hade önskat sig en grön sänkhåv. Efter 50 år fick han sin gröna sänkhåv. Han blev då tillfrågad om han var belåten med den. Jo, visst var han väl det. Men han var ändå litet misslynt. Och varför det då? Jo, sade han, visserligen har jag önskat mig en grön sänkhåv, men inte just den gröna färgen.
Herr talman! Kostnadsutvecklingen inom bostadsproduktionen är ett av de allvarligaste hoten mot bostadsproduktionen och framför allt mot den sociala bostadspolitiken. Jag tänker därför i detta anförande uppehålla mig vid den del av civilutskottets betänkande som behandlar frågan om skärpt kostnadskontroll i bostadsproduktionen. Vi socialdemokrater har i motion 76 yrkat på ett riksdagens tillkännangivande i den frågan. Frågan om skärpt kostnadskontroll är sannerligen inte ny. Vi socialdemokrater har flera gånger sedan 1976 tagit upp frågan i motioner till riksdagen. År 1977 konstaterade vi i civilutskottet t.o.m. i politisk enighet att statens prisoch kartellnämnd, SPK, skulle kunna utföra undersökningar för att bl.a. belysa anbudsnivåerna på byggområdet. Vid de efterföljande behandlingarna i civilutskottet har utskottets majoritet — moderaterna, centern och folkpartiet — emellertid avstyrkt socialdemokraternas motioner med konkreta krav på boendeområdet och hänvisat till pågående arbete inom SPK om entreprenadpriserna avseende byggande och boendekostnader. Trots att även utskottets majoritet är oroad över prisutvecklingen inom bostadsbyggandet sätter den sin lit till den ensamutredare som tillkallats för att kartlägga utvecklingen av byggpriserna. Bertil Danielsson! Vi socialdemokrater anser att denna utredning inte tillgodoser de krav som måste ställas. SPK har i juni 1980 färdigställt en undersökning om kostnaderna inom byggnadsindustrin. Ur denna undersökning finns uppgifter att hämta som kan ligga till grund för statsmakternas beslut om en skärpt prisövervakning på byggområdet. Men nu ämnar SPK gå vidare och i en andra etapp undersöka bl.a. byggnadsindustrins lönsamhet samt göra ytterligare studier av orsakerna till de ökade byggkostnaderna. Eftersom SPK har en god kompetens i dessa frågor, är det av stor vikt att inte knappa personella resurser lägger hinder i vägen för den kommande utredningsetappen. Personalläget på SPK är emellertid ytterst ansträngt, inte minst vad gäller den nu aktuella utredningen. Jag vet inte om det finns anledning att sätta någon större tilltro till den borgerliga regeringens vilja att ge SPK erforderliga resurser, så att denna angelägna utredningsuppgift kan slutföras inom rimlig tid. Enligt min uppfattning har SPK visat att myndigheten har ett gott grepp om dessa frågor. Låt mig erinra om att SPK i anslagsframställningar de senaste budgetåren föreslagit ökade personella resurser för prisövervakning av byggande och bostadskostnader men att dessa förslag praktiskt taget utan undantag mött Nr 48 ett oblitt öde i regeringens budgetbehandling. I petita för nästa budgetår har Fredagen den SPK begärt totalt elva tjänster för prisövervakning på boendeområdet. SPK 12 december 1980 utgår från att en enhet inrättas inom nämnden för prisövervakning och utredningsverksamhet för boendeområdet. Besparingar i Frågan om prisövervakningens organisation på det här området är statsverksamheten, grundligt utredd. Jag förmodar att vi i budgetpropositionen i januari får mm m. förslag i frågan. Därmed kommer bättre möjligheter än f. n. att finnas när det gäller att genomföra den skärpta kostnadskontroll som motionärerna och reservanterna efterlyser. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 vid civilutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 6 har behandlats ett antal motioner med förslag som anses vara stimulerande för bostadsbyggandet i vårt land. Vid bedömningen av dessa förslag skall man naturligtvis först ha klart för sig hur stort byggande vi behöver eller bedöms behöva i framtiden. När den bilden är klar får man fundera över om de förslag som framförts är av betydelse för utvecklingen. Beräkningar visar nu entydigt på ett minskande bostadsbehov. Bostadsstyrelsen anser inte fullt 60 000 lägenheter i genomsnitt under 1980-talet vara en rimlig nivå. Långtidsutredningen säger ca 50 000. Orsakerna till det minskade nybyggnadsbehovet är två: en stagnerande befolkningsutveckling och en kraftigt minskad avgång av bostäder. Antalet outhyrda lägenheter har sedan 1978 legat på ungefär samma nivå. Vi har dock stora regionala och lokala skillnader. Vi har bostadsbrist i Storstockholm, men utanför storstadsområdet har antalet outhyrda lägenheter ökat markant under senare tid. Det hävdas ibland i debatten att huvudanledningen till att vi fortfarande har tomma lägenheter skulle vara kostnadsnivån för nybyggda lägenheter. Av det totala antalet outhyrda lägenheter blev dock ca 85 90 färdigställda före 1976. Här är troligen dålig boendemiljö en anledning, och vår satsning på förbättringar skall därför fortsätta. Den regionala skillnaden medför naturligtvis att det blir problem för byggmarknaden. I de orter där byggandet behöver ökas är det brist på arbetskraft. I många orter med överskott på bostäder finns det överskott på arbetskraft. Den stora ändringen i verksamheten kommer att bli — och detta har redan börjat ske — att ombyggnader, reparationer och underhåll får en alltmer ökande andel av byggmarknaden. Stor uppmärksamhet måste ägnas energibesparande åtgärder. Energisparprogrammet innebär betydande byggnadstekniska och installationstekniska insatser i byggnadsbeståndet. Tillsammans bör de angivna behoven kunna bilda basen för stora insatser av byggnadsindustrin och för materialtillverkarna. Det är viktigt att ombyggnadsverksamheten underlät 17 tas och om möjligt kombineras med åtgärder i energibesparande syfte. Det finns inget i de förslag som framförts av oppositionen som ger några lösningar på problemen. Socialdemokraternas förslag om en uthyrningsgaranti innebär ju bara att man skall bygga hus som man tydligen inte är säker på behövs. Och vad skall man göra efter två år? Vad gäller kostnadskontrollen är vi naturligtvis helt eniga om att produktionskostnaderna för nya bostäder måste pressas ner så mycket som möjligt. Alla goda krafter måste samverka i den kampen. Bostadsstyrelsen gick i somras ut till samtliga länsbostadsnämnder och uppmanade till skärpt kostnadskontroll i samband med låneansökan för nyproduktion. Bostadsstyrelsen kan också gå in i allmännyttan med revision. Den av regeringen tillsatte utredningsman som har att undersöka kostnadsutvecklingen inom bostadsbyggandet undersöker nu konsekvenserna av bl.a. minskade projektstorlekar samt ökade materialoch lönekostnader. Uppgiften att finna lösningar på hur man skall klara kontrollen finns inte i direktiven. Däremot skall man enligt vad jag erfarit inom utredningens ram fundera över olika vägar att angripa problemen. Ett samarbete mellan bostadsstyrelsen och SPK i de här avseendena vore mycket önskvärt. I den socialdemokratiska motionen anvisas dock inga vägar. Vad gäller förslagen om bostadsbidragen och Tore Claesons funderingar vill jag säga, att det inte kan vara något ovanligt att regeringen föreslår ändringar inom ett område som är föremål för utredning. I många frågor avvaktar man naturligtvis utredningens förslag innan man gör förändringar, men det kan ingalunda vara någon regel och i en del fall inte ens önskvärt. Det är en befängd tanke, enligt mitt sätt att se, att vi i en situation där vi måste genomföra besparingar inte skulle kunna ändra inom en så tung och kostsam sektor som bostadsbidragen utgör. Samtidigt måste besparingarna göras så, att de ej drabbar de svaga i samhället. Alltnog, till sakfrågan återkommer vi senare i denna kammare. Vad i övrigt gäller funderingarna om regeringens bostadspolitik och herr Tobissons yttrande i kammaren är det faktiskt så, att regeringens politik är det som kommer till uttryck i åtgärder från bostadsdepartementet och i de förslag som bostadsministern lägger fram inför riksdagen, inte vad en enskild riksdagsman, i det här fallet moderata samlingspartiets partisekreterare, uttalar i kammaren. Herr talman! Jag yrkar bifall till vad civilutskottet hemställt i betänkandena 5 och 6